Fru talman! Lennart Rohdin har ställt följande tre frågor till mig: Hur bedömer regeringen utvecklingen mot demokrati i Albanien, särskilt vad gäller den politiska utvecklingen, utvecklingen av det rättsliga och polisiära systemet och utvecklingen vad gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna? Hur avser regeringen att fortsättningsvis behandla och bedöma principiellt viktiga fall som asylansökningar från i Sverige verksamma diplomatiska företrädare för sitt land? Och slutligen: Hur avser regeringen att göra avvägningen mellan vad en asylsökande i Sverige kan komma att drabbas av i sitt hemland, dels i formella rättsliga procedurer, dels i form av utanför det rättsliga systemet organiserade trakasserier från landets styrande? Albanien är Europas fattigaste land och var under många år dess mest isolerade. Kommunistdiktaturens fall har öppnat Albanien för det övriga Europa. En utveckling mot demokrati har inletts och ett rättssystem som mer liknar andra europeiska länders håller på att etableras. Bristerna är emellertid fortfarande avsevärda. Det politiska livet präglas alltjämt av de många år som landets befolkning tillbringat i totalitär avskildhet. Det gäller inte bara regeringens utan även oppositionens uppträdande, med ett hårt polariserat debattklimat. Regeringspartiet har på ett oroande sätt smält samman med statsförvaltningen. Parlamentsvalen i maj i fjol väckte frågan om i vilket skick den albanska demokratin egentligen befanns sig. Olika valobservatörer rapporterade om omfattande valfusk och oppositionspartierna drog tillbaka sitt deltagande på valdagskvällen. Resultatet blev ett parlament där 122 av 140 ledamöter hör till det regerande partiet, och de få invalda ledamöterna från oppositionen bojkottar arbetet. Omvärlden kritiserade samfällt procedurerna kring valet. Denna kritik bidrog till att de lokala valen i oktober 1996 fick ett bättre genomförande och att oppositionen också deltog i dessa val. Valen föranledde ingen kritik från valobservatörerna. Motsvarande utveckling finns när det gäller mänskliga rättigheter. Situationen har fram till den senaste tidens händelser förbättrats stegvis. Systematiska förföljelser av enskilda personer kan knappast sägas ha förekommit. Men trots detta registrerades under år 1996 flera fall av brott mot de mänskliga rättigheterna, främst i samband med valen i maj. Vidare har några tveksamma domar i de rättsliga processerna mot den kommunistiska diktaturens högre funktionärer väckt uppmärksamhet. Den s.k. antifolkmordslagen förbjuder dessutom sådana funktionärer att kandidera i val fram till år 2002. Jag har själv under ett besök i Albanien kritiserat denna lag. Inga dödsstraff har rapporterats under de senaste åren. Albaniens övergång från en isolerad, auktoritär planekonomi till demokrati, marknadsekonomi och rättssäkerhet är givetvis en mödosam process. Landets invånare tvingas genomlida svåra ekonomiska och sociala påfrestningar. Den senaste händelseutvecklingen kring de s.k. pyramidspelen visar vilka djupa problem som finns för människorna i Albanien. Albanien har ratificerat flera viktiga konventioner om mänskliga rättigheter. Inte minst viktigt är att man i oktober ratificerade den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna med de rättssäkerhetsgarantier och den uppföljning som detta medför. Albanien är sedan juni 1995 medlem i Europarådet. Landet har gjort ansträngningar för att modernisera lagarna och har gjort framsteg på det rättsliga området, inklusive det skydd för mänskliga rättigheter som krävs av medlemsstaterna i Europarådet. Fru talman! Den andra frågan gäller asylansökningar från i Sverige verksamma diplomatiska företrädare för andra länder. Regeringens bedömning av en asylsökande diplomats ansökan måste liksom myndigheternas grunda sig på behovet av skydd i det enskilda fallet. Den särskilda situation som kan finnas för diplomatiska företrädare vägs alltså in i bedömningen. De tydligare grunderna för skydd, som riksdagen beslutade om i december förra året, gäller även för denna kategori skyddssökande. En i Sverige verksam diplomat kan alltså räkna med att på samma sätt som andra, i enlighet med utlänningslagen, få skydd i vårt land, om han eller hon riskerar att bli förföljd i sitt hemland. I det aktuella fallet har frågan gällt om den asylsökande kan komma att ställas inför rätta eller få något disciplinstraff för misstag eller förseelser i sin tjänst som ambassadör. Regeringen har inte bedömt att detta har med eventuell risk för förföljelse att göra. Med hänsyn till kvarvarande osäkerhet inför det albanska rättssystemet har Utrikesdepartementet ändå bedömt det som angeläget att följa upp att den förre albanske ambassadören får en rättvis och rättssäker behandling vid återkomsten till sitt land. I ett frågesvar till Lars Leijonborg förklarade jag nyligen att jag avsåg att vidta sådana åtgärder i detta fall. Den tredje frågan gäller vilken betydelse det kan ha om risken för förföljelse avser åtgärder genom formella rättsliga procedurer eller om den sker utanför det rättsliga systemet genom organiserade trakasserier. I princip är det naturligtvis inte någon skillnad i dessa fall. Karaktären och graden av förföljelse i det enskilda fallet är det avgörande för beslutet. Självfallet kan det dock vara svårare och mer tidsödande att klarlägga om myndigheter i ett land organiserar trakasserier än om de åtalar en person. Det är därför viktigt att ta till vara de olika möjligheter till information som finns, och jag kan försäkra Lennart Rohdin om att detta också är vad som fortlöpande sker.

Fru talman! Det är naturligtvis jobbigt när man har otur. Det kan man ju ha. Det är möjligt att statsrådet inte förutsåg den händelseutveckling som har varit i Albanien de senaste veckorna eller den senaste månaden när beslutet i det här aktuella fallet, som har föranlett min interpellation, fattades den 19 december. Men mindre än två månader senare ligger Albanien och dess stora inrikespolitiska problem av olika slag fullt öppet för oss alla, oavsett om vi har varit intresserade av landet tidigare. Det gör det naturligtvis svårare att förklara det som har hänt i detta fall. Jag konstaterar, naturligtvis med instämmande, att landet brottas med väldiga ekonomiska och sociala svårigheter. Det återkommer på olika sätt i svaret från statsrådet.

De senare har nog större anledning att vara bekymrade över den praktik som finns. Statsrådet hänvisar till att det fanns en mycket omfattande internationell kritik mot de parlamentsval som ägde rum i maj 96, bl.a. från OSSE:s demokratiinstitut ODIHR, men konstaterar också att lokalvalen i oktober 96 förlöpte med ett bättre genomförande. De föranledde enligt statsrådet ingen kritik från valobservatörerna. Jag har en fråga till statsrådet Schori. Varför kom det ingen kritik från OSSE:s demokratiinstitut ODIHR när det gällde genomförandet av de lokalval som ägde rum i oktober 96? I sitt svar säger statsrådet att utvecklingen har gått i positiv riktning fram till den senaste tidens händelser. Det är klart att det inte går att hävda någonting annat med tanke på det som har kommit fram. För egen del är jag nog ändå beredd att bedöma det hela som att det möjligen var otur, men att det snarare gjordes en optimistisk bedömning i december av utvecklingen i Albanien, som bättre skulle passa de inrikespolitiska syftena. Den som läste Svenska Dagbladet i går kunde konstatera att det är ett rätt vanligt förekommande inslag i den politiska debatten att tillrättalägga verkligheten utifrån de inrikespolitiska syftena. Jag har också ställt frågan när det gäller diplomater och för den delen naturligtvis även andra höga företrädare för länder som begär asyl. Kan det egentligen finnas ett känsligare ärende att hantera i asylprocessen? I detta fall vet vi att den ambassadör som hoppade av har utsatts för en rätt omfattande tidningskampanj på hemmaplan - knappast från oppositionens sida, utan från dem som han har reagerat emot. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet. Vilka andra fall har funnits de senaste åren, och vilka andra grunder har funnits för att ge andra utländska diplomater asyl eller permanent uppehållstillstånd i Sverige?
Fru talman! Lennart Rohdin talar om otur. Jag förstår inte vad han menar. Det är i så fall inte mer otur än vad han själv har när han skriver följande i sin interpellation: Sedan kommunismens fall i Albanien är landet på väg mot demokrati. Självfallet kan vi när vi diskuterar läget i Albanien se att det är rätt kaotiskt. Man diskuterar just nu i parlamentet om man skall införa undantagstillstånd i landet eller inte, dvs. om man skall följa presidentens rekommendation om att göra detta. Parlamentet kan avvisa det, och då blir det inget undantagstillstånd. Varför är det kaotiskt i landet? Vi vet alla att en omfattande svindel, där förtvivlade människor har blivit av med alla sina sparpengar på ett konstigt spel - pyramidspelet - har lett till kravaller och uppror. Det är en sak. Det är lägesbeskrivningen i Albanien just nu. Det förändrar inte det faktum att det finns vissa demokratiska grunddrag, som jag har beskrivit, som ligger fast. Man är med i Europarådet. Man har att följa regler, och man kan då också utsättas för uppföljning och granskning av övriga länder, och man kan få se till att saken rättas till. Det är en sak. Den andra saken som vi diskuterar här är flyktingpolitikens regler, lagen som sådan och huruvida det finns skäl för asyl för den före detta ambassadören från Albanien här i Sverige. Det är en annan sak. I båda fallen har jag givit ett svar som jag tycker är tydligt. Vi har också följt upp, som jag sade i mitt svar, situationen för personer som skulle kunna befinna sig i samma belägenhet som den här aktuella personen. Vi har talat med Amnesty. Vi har talat med FN:s flyktingkommissarie, som också har ett kontor. Det finns mot den bakgrunden ingen anledning att nu ändra den bedömning som gjordes, och det fanns heller ingen anledning att göra det då vi förde sådana samtal tidigare.
Fru talman! Jag har förvisso tidigare blivit varnad för att använda mig av ironi i talarstolen, och detta var väl ett nytt belägg för att man inte skall göra det. Jag menar inte att det är otur, statsrådet Schori. Jag menar att det var en avsiktligt felaktig bedömning av utvecklingen i Albanien, som inte alls har förändrats väsentligt de senaste veckorna utan som snarare har understrukits och kommit ut till allmänhetens kännedom på ett helt annat sätt. Vi har kunnat se, inte minst under det senaste året, hur stora svårigheter det är i Albanien med den demokratiska utvecklingen och med respekten för de mänskliga rättigheterna, trots att man har anslutit sig till olika internationella instrument, vilket i och för sig är välkommet. Jag frågade statsrådet i mitt förra inlägg vad det kommer sig att OSSE:s demokratiinstitut ODIHR, som mycket allvarligt kritiserade parlamentsvalen i maj, inte hade någon kritik mot hur lokalvalen i oktober 96 genomfördes. Jag skulle vilja ha svar på den frågan. När det sedan gäller det aktuella fallet har regeringen hängt upp sig väsentligt på vad som skulle kunna inträffa i form av formella rättsliga åtgärder mot ambassadören vid en återkomst till Albanien. Jag tycker att det vi känner till om Albanien både före och efter kommunismens fall tyder på att de ledande organen och de polisiära och rättsliga myndigheterna i väldigt hög grad - det framskymtar även i statsrådets svar - fortfarande präglas av de förhållanden som gällde före kommunismens fall, och att det i hög grad är samma människor som verkar. Hur kan man göra den bedömningen att den formella rättsliga proceduren är det enda väsentliga i sammanhanget? Jag tror att var och en som känner till förhållandena i Albanien är medvetna om att det är långt mycket större risker förknippade med det som kan hända utanför det legala systemet för den som på något sätt sätter sig upp mot det rådande systemet. Det tycker jag är någonting som måste vara väl så viktigt att väga in i sammanhanget. Nu säger statsrådet Schori att man noga kommer att följa utvecklingen för ambassadören. I sitt svar till Lars Leijonborg framhöll statsrådet att man har instruerat Sveriges ambassadör i Rom, tillika ambassadör i Tirana, att följa utvecklingen och ta upp den med de lokala myndigheterna. Då frågar jag mig: Varför då? Om vi hade skickat ut en person som hade begärt asyl från Norge kan jag inte föreställa mig att samma försiktighetsåtgärder skulle ha vidtagits från den svenska regeringens sida, men det sker när det gäller Albanien. Det finns naturligtvis en orsak. Orsaken är den, att det finns risker som man inte kan bortse ifrån mot bakgrund av den politiska utvecklingen i Det är precis detta asylpolitik handlar om. Det handlar om att ge människor skydd när det finns uppenbara risker som man inte kan bortse ifrån, även om man tror och hoppas att det inte skall behöva bli allvar. Om man följer upp det här, och om det går snett trots att man har observerat, då är det för sent, statsrådet, åtminstone för den som har drabbats.
Fru talman! Lennart Rohdin försöker blanda ihop två saker; läget i Albanien och frågan om huruvida den här aktuella personen har asylskäl, skäl att få stanna i Sverige, eller inte. Läget i Albanien är inte sådant att man ger kollektiv asyl till alla som vill komma därifrån eller som påstår att de skulle utsättas för trakasserier. Inget land tillämpar den politiken. Läget i Albanien är kaotiskt nu, men det är inte så att det finns någon systematisk förföljelse. Jag vill också erinra om att den regering som sitter där, och som agerar ganska självsvåldigt, är en antikommunistisk regering, en borgerlig regering. Oppositionen är nu den omvända. Den består av f.d. kommunister i det s.k. socialistpartiet. Mig veterligt har inte den förre ambassadören något att frukta från regeringen som sådan. Varför har vi bett vår ambassadör att följa upp det här fallet? Ja, det är klart att det alltid är bra - ambassadören skulle ju i alla fall dit på besök - att följa upp en fråga som är så pass diskuterad här i Sverige. När dessutom den albanska ambassaden i Stockholm har gått ut med ett offentligt pressmeddelande och sagt att den förre ambassadören inte riskerar någonting när han kommer hem - det finns ingen lagparagraf som han skulle kunna åtalas för - så är det viktigt, menar jag, att vår ambassadör, när han åker ned till Tirana i Albanien, frågar: Gäller det här? Jag vill se det som näst intill en garanti, ett löfte, att den här personen inte skall drabbas av någonting när han kommer tillbaka. Ambassadören på platsen har fått försäkringar av både utrikesministern och presidenten att detta uttalande gäller och att man i praktiken ser den här frågan som utagerad från regeringens sida. Därmed har vi fått bekräftelse från högsta ledningen på att så är fallet.
Fru talman!

Det framgick ju inte minst av det TV reportage som vi kunde se i svensk TV för en månad sedan att mycket av kulturen från den tiden fortfarande lever kvar. Jag kan föreställa mig, trots det jag sade om statsrådets utrikespolitiska kunnighet, att den albanske ambassadören är ännu mer väl insatt i hur det fungerar i verkligheten i Albanien. Problemet är ju inte att man skall ge kollektiv asyl till alla från Albanien som begär det. Här handlar det om en person, en ledande företrädare för den nuvarande regimen, som har kommit i konflikt med denna. Det är en sådan person som det naturligtvis finns särskild anledning att titta närmare på. Jag konstaterar att statsrådet fortfarande inte har svarat på frågan varför det inte kom någon kritik från OSSE:s demokratiorgan ODIHR när det gällde de lokalval som ägde rum i oktober - till skillnad från den mycket omfattande och förödande kritik ODIHR avgav i fråga om parlamentsvalen i maj. Svaret, statsrådet, är att den albanska regeringen vägrade att släppa in valobservatörerna från ODIHR för att följa lokalvalen. Det säger väl en hel del om situationen.
Fru talman! Den förre ambassadören har inlämnat en ny ansökan om att få sitt fall prövat. Den ligger nu för behandling hos myndigheterna. Då kommer vi att få besked om huruvida den förre ambassadören har skäl för asyl i Sverige på grund av nya omständigheter eller inte. Med anledning av läget i Albanien har han det dock inte, och med anledning av det Lennart Rohdin nu sade, att han skulle vara i konflikt med den sittande regeringen, har han det inte heller. Den sittande regeringen har ju högtidligen sagt till vår ambassadör att det inte längre finns några problem dem emellan. Det gäller för oss, och det skall vi också se till att det gäller.
Fru talman! Lars Stjernkvist har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av en ökad kommersialisering av vissa delar av idrottsrörelsen. Jag delar den oro som Lars Stjernkvist ger uttryck för i sin interpellation. Det stora kommersiella intresse som under senare år kommit att riktas mot elitidrotten har kraftigt förändrat de ekonomiska förutsättningarna för idrottsutövandet. Resultatet har blivit att utövare av idrotter med stort medialt intresse har fått väsentligt bättre förutsättningar för såväl träning som tävling än vad som gäller för utövare av andra idrotter. Samtidigt som egenfinansieringen är viktig, kan en alltför stor tilltro till de kommersiella krafterna inom idrotten leda till en ensidig fokusering på elitnivån och de internationella resultaten. Detta övervägande är en anledning till det beslut som regeringen fattade den 24 oktober förra året om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över målen för det statliga stödet till idrotten. Kommittén skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 december i år. Det är min uppfattning att staten liksom tidigare bör känna ett särskilt ansvar för breddoch motionsidrottens utveckling i Sverige. Det allmännas insatser måste även fortsättningsvis ta sig uttryck i att stödja barn och ungdomsverksamheten och det demokratiskt organiserade föreningslivet. Goda förutsättningar för de ideellt arbetande ledarnas värdefulla insatser för idrottens spridning i landet är viktigt. På samma sätt är det viktigt att idrottsrörelsen själv noga funderar på hur man bäst genomför de ambitiösa etiska målsättningar man har formulerat i sina beslutande församlingar. Idrottsrörelsen måste ta avstånd från den brist på etik som vissa ledare och aktiva ger uttryck för genom skattebrott och annat fiffel. Idrottsrörelsens trovärdighet skapas av idrottsrörelsen självt. Det är min övertygelse att den kan motverka dessa negativa krafter. Det är också den svenska idrottsrörelsen som själv i form av en frivilligt demokratiskt organiserad folkrörelse måste vidta de nödvändiga åtgärderna. Att pröva frågor som dessa ingår som jag tidigare sagt i det uppdrag som den parlamentariska kommittén har när det gäller utvärderingen av det statliga stödet till idrotten. Det är enligt min mening inte rimligt att allmänna bidrag lämnas till verksamheter som motarbetar de grundläggande krav i samhället som alla medborgare ställs inför. Det är samtidigt viktigt att notera att denna mörka bild inte speglar den stora bredden inom svensk idrott. Vi skall inte glömma bort den glädje och beundran vi alla känner inför de framgångar och fantastiska personliga insatser som ligger bakom många elitidrottares prestationer. Det är angeläget att elitidrotten har goda förutsättningar i Sverige. Regeringens uppslutning bakom idrottsrörelsen och Stockholms kommun för att få arrangera de olympiska sommarspelen i Stockholm år 2004 är ett gott exempel på detta. Ett olympiskt spel i Sverige kommer att bli en folkfest som skapar mycket goda förutsättningar för såväl idrott och näringsliv som för samhället i övrigt. Vi måste våga anta den utmaningen. Låt mig avslutningsvis säga till Lars Stjernkvist att regeringen följer utvecklingen vad gäller avarterna till följd av idrottens ökade kommersialisering nära och är beredd att vidta nödvändiga åtgärder om så kommer att behövas.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Orsaken till att jag har ställt den här frågan, eller skrivit den här interpellationen, är att vi under senare tid både har läst och hört om ett antal företeelser inom idrottsrörelsen som skrämmer mig. Vi vet att ett antal idrottsklubbar har långtgående planer på att bolagisera sin verksamhet. Vi har läst om hur specialförbund säljer ut TV rättigheterna till elitarrangemang, något som i förlängningen kan innebära att många av oss inte längre får chansen att följa det som händer. Vi har läst om hur idrottsledare och idrottsklubbar fixar och tänjer gränser för att komma undan skatt; det är kanske det allra mest uppseendeväckande exemplet. Jag vill understryka att jag delar statsrådets grundläggande syn på idrotten, så att det inte råder något missförstånd. Jag tycker att idrotten är oerhört viktig. Annars skulle jag inte ha ställt den här frågan. Är man Norrköpingsbo, som jag, förstår man självfallet i dessa dagar idrottens betydelse. Man sträcker litet på sig när det går bra för Pernilla Wiberg. Visst betyder idrotten oerhört mycket, inte bara för utövarna utan för alla oss som är intresserade. Det är ofrånkomligt att man också strävar efter framgång och resultat. Vad jag förstår finns det två beprövade sätt att nå framgång i idrott. Man kan ge exempel genom att tala om nationer. Låt oss litet förenklat tala om det amerikanska sättet, som innebär en oerhörd kommersialisering som bevisligen kan ge resultat. Det handlar om oerhört mycket pengar. Med det som morot har enskilda idrottsmän och lag nått stora framgångar. Det andra exemplet handlar om omfattande statsstöd. Idrottsrörelse och stat växer ihop i östmodellen. Det har visat sig att det faktiskt finns en mellanvariant. Jag skulle vilja påstå att Sverige står för något slags medelväg. Det framgår av statsrådets svar att vi faktiskt har lyckats visa att det finns en medelväg. Man har lyckats förena affärsmässighet med ett stort inslag av idealitet. Denna tredje väg, eller medelvägen, har visat sig både aptitlig och framför allt ganska framgångsrik. Men de exempel som jag nämnde inledningsvis visar att det finns delar av idrottsrörelsen - inte hela - som är på väg bort från den här vägen och som mycket tydligt går i den kommersiella riktningen. Det är klart att det är idrottsrörelsens eget val. Det är Djurgårdens IF och Leksands IF som bestämmer vilken skattemoral de skall ha. Dessa klubbar bestämmer vilken organisationsform de skall ha, om de skall vara ideella demokratiska föreningar eller om de skall vara bolag. Självfallet är det så. Men vilket val de gör måste rimligen påverka hur vi som politiker och samhällsmedborgare ställer oss. Tonen i statsrådets svar är bra, men jag önskar ett något tydligare svar. Är statsrådet beredd att dra in det statliga stöd som i dag går till den här typen av elitidrott om de klubbar som jag har nämnt, och andra, fullföljer sina planer på en ren kommersialisering av sin verksamhet?
Fru talman! Det är inte just nu möjligt att ge ett svar på den frågan. För det första bör vi avvakta vad som händer på riksidrottsmötet senare under året. Då behandlas dessa motioner. Konkret handlar det om ifall man skall tillåta associationsformen aktiebolag inom idrottsrörelsen eller inte. Vi vet ännu inte hur det kommer att bli. För det andra finns det ytterligare en motion där det står att frågan bör utredas. Om det skulle bli verklighet med en bolagisering kommer det naturligtvis att på något sätt påverka samhällets syn. Det gäller skillnaden mellan att en ideell förening spelar en match på en anläggning eller att ett aktiebolag gör det. Det kan påverka både arenahyror och bevakningskostnader. Och det finns andra sådana aspekter av skatterättslig natur. Det är klart att det kommer att få konsekvenser. Bolaget är ju en renodlad affärsdrivande verksamhet, och man får bedöma det utifrån det. Det finns ganska tydliga regler för detta i dag. Även om man skulle välja och verkställa bolagiseringstanken hoppas jag att folkrörelsekaraktären kommer att leva kvar i idrottsrörelsen. Och de förtjänster man möjligen kan göra i en sådan bolagsform måste rimligen föras tillbaka ned i organisationen och nå fram till barn och ungdomsverksamheten. Jag vill inte lägga mig i idrottsrörelsens val av associationsformer. Jag tror att det är viktigt att vi inte gör det. För mig är naturligtvis idrottsrörelsen som folkrörelse något som är värt att stå upp och kämpa för i ett långsiktigt perspektiv. En sådan folkrörelse som vi har är unik i Europa. Den finns i Norden, men längre ned i Europa, inom EU, är det inte så vanligt med den här typen av strukturer. Jag tror att vi har anledning att värna om den här folkrörelsen. Vi har den folkrörelsen och våra anläggningstillgångar runt om i landet - tennisbanor, golfbanor, fotbollsarenor, ishockeyarenor osv. - att tacka för många av de framgångar som det lilla landet Sverige ändå har haft i idrottssammanhang. På samma sätt har kommunala musikskolan betytt mycket för Sverige som musikoch kulturnation. Jag tror att detta är väldigt viktiga frågor. De tål att debatteras ingående. Alla måste vara välkomna att föra den här debatten. När det gäller TV-rättigheter pågår för närvarande en intern dialog i EU om förhållningssättet när det gäller att sälja TV-rättigheter till företag som bara når en begränsad andel av befolkningen. Vi vet inte var dessa överläggningar och diskussioner kommer att sluta. Men en av tankegångarna är att man eventuellt skall ge respektive land möjlighet att ge folket tillgång till viktiga evenemang inom olika områden, inte bara idrott. Vi har ingen aning om var det här sedan kommer att landa. Hur vi än landar måste det föregås av en mycket ingående dialog, inte minst med berörda i idrottsrörelsen. Fixande med skatter och sådant tycker också jag att vi med all kraft skall ta avstånd ifrån. Men det är ganska få klubbar som ägnar sig åt sådan verksamhet. Den stora majoriteten sköter sig alldeles utmärkt. Det är värt att poängtera i sammanhanget. Sedan hoppas jag, precis som Lars Stjernkvist, att affärsmässighet och ideell verksamhet kan bedrivas i folkrörelsens hägn även i framtiden.
Fru talman! Som medlem i IK Sleipner kan jag bekräfta att det finns idrottsklubbar som inte alls berörs av den här kommersialiseringen. Jag håller alltså med på den punkten. Jag delar också uppfattningen att det handlar om idrottsrörelsens val. Men som medlem i en idrottsklubb, kanske inte som riksdagsman, måste jag säga att det här med bolag känns väldigt främmande. Man kan aldrig komma ifrån att det finns mycket pengar i idrotten, och att det finns människor som är duktiga och som har en strävan att försörja sig på idrotten. Men för mig finns det någonting oförenligt i att investera, placera pengar, och samtidigt bedriva idrottslig verksamhet. Om man tippar kan man leva med att bollen studsar ut eller in. Antingen lyckas man pricka rätt eller inte. Däremot skall rimligen inte affärsverksamhet - placeringar av pengar, aktier - avgöras av om bollen går innanför eller utanför stolpen. Leken är ändå idrottens själ. Om man skall behålla den tror jag att man skall vara oerhört försiktig med kommersialisering. Jag håller med statsrådet om att det ytterst är idrottsrörelsen själv som väljer vilken väg man skall gå. Däremot är jag inte riktigt överens med statsrådet när han säger att det går att behålla folkrörelseandan oberoende av vilken associationsform man väljer. Även om ett antal elitklubbar skulle välja att bilda bolag kommer självfallet en stor del av idrottsrörelsen att leva. I England har, vad jag förstår, huvuddelen av elitfotbollsklubbarna bildat bolag. Det är klart att det där fortfarande finns mycket av ideellt fotbollssparkande. Men jag tror att det är oerhört svårt att i en och samma klubb parallellt bedriva både en rent kommersiell affärsmässig verksamhet och en ideell verksamhet. Det tror jag också att utvecklingen i t.ex. England har bekräftat. En allvarlig konsekvens av planerna att bolagisera är att vi kommer att få två kategorier av idrottsrörelse, en rent kommersiell idrottsrörelse som steg för steg fjärmar sig från den mer folkligt förankrade och folkrörelseidrotten. Med all respekt för att en utredning är tillsatt hade jag önskat en ännu tydligare markering från statsrådets sida att det statsstöd som i dag utgår förutsätter att man har ett betydande ideellt inslag i verksamheten. Det är riktigt att mycket av detta är frågor som kommunerna handhar, och mycket av stödet till elitidrotten kommer också från kommunerna. På vilket sätt deltar kommunerna i det arbete som nu pågår? Jag vet inte minst från min egen hemkommun vilket omfattande stöd som går från skattebetalarna till våra framgångsrika elitklubbar. Har det förts några samtal? Är kommunerna delaktiga i det arbete som nu pågår, t.ex. inom ramen för utredningen?
Fru talman! Kommunerna är med i sammanhanget, och det är väldigt viktigt att de är det. Statens bidrag direkt till idrottsrörelsen är knappt en halv miljard kronor. Kommunernas bidrag är nio gånger mer, dvs. fyra och en halv miljard i både direkta och indirekta bidrag eller subventioner till rörelsen. Sammanlagt omsluter idrottsrörelsen ca 12 miljarder kronor. Det är egenintäkter, Bingolotto och en rad andra finansieringskällor via sponsorer osv. Det är en ganska stor verksamhet. Sedan skall jag svara på frågan om statsstöd till ideell verksamhet kontra att verksamheten går ihop. Till den ideella verksamheten kan vi utan vidare ge statsstöd. Det gör vi i dag, och det kan vi göra i morgon. Är det så att man väljer associationsformen aktiebolag för en verksamhet kommer det sannolikt att vara så att det är förknippat med stora svårigheter, eller kanske inte ens önskvärt, att ge några bidrag till den typen av associationsform, dvs. aktiebolaget. Vi vet att det inte heller går att hur som helst gå in med subventioner i den typen av verksamhet. Det är affärsdrivande verksamhet, och det finns regelverk för detta. Går man ifrån den ideella karaktären lär det nog vara så att det blir sådana komplikationer som kanske gör det helt omöjligt att rikta några som helst bidrag till den typen av verksamhet, oaktat att vinsterna går till barn och ungdomsverksamhet, utan vi får koncentrera oss på den ideella verksamheten. Hur detta kommer att se ut och var det kommer att sluta någonstans vet jag inte. Jag utgår från att utredningen kommer att ta den här frågan som en av de viktiga frågorna för att se hur idrottsrörelsen skall finansieras i framtiden och vilka associationsformer man kan välja, och sedan får man ta en hållning till detta. När det gäller frågan om det går att förena bolagisering med ideellt arbete uttryckte jag mig kanske otydligt. Som människa och individ ser jag det inte som en bra väg att gå fram bolagiseringsvägen. Men det är inte en fråga som jag kan lägga mig i, och jag skall inte lägga mig i den. Däremot kan jag ha den personliga hållningen, vad det nu kan ha för betydelse, att jag tycker att det är en fördel om vi kan slå vakt om idrottsrörelsen som folkrörelse. Det är en enorm styrka att ha folkrörelsen idrott. Det är vår största folkrörelse. Den bör också förbli en folkrörelse. Idealiteten är enorm i idrottsrörelsen. Föräldrar och ledare ställer upp både morgnar och kvällar, dagar och nätter, och gör en fantastisk insats i socialt arbete, uppfostran och att skapa förebilder av unga människor som finns i lokalplanet eller blir stjärnor likt Pernilla Wiberg och Annika Sörenstam, eller vad de nu heter. Hela detta spektra är enormt viktigt. I allt väsentligt har det sin grund i att väldigt många människor har ställt upp och arbetat ideellt. Det är klart att man går miste om något väldigt väsentligt om man för in denna verksamhet i bolagsform. Där är vinstgenereringen det väsentliga. Man har en affärsidé, att spela fotboll så bra som möjligt eller ishockey så bra som möjligt, och skall tjäna pengar på detta i företagsamheten. Det är som vilket annat aktiebolag som helst. Jag ser också riskerna i att man knoppar av den ideella verksamheten och ställer sig litet utanför den demokratiska kontrollen. Aktiebolagsformen är bra på att komma undan den demokratiska kontrollen, i den mån det inte finns en lag att följa. Inflytandet över hur man driver bolaget inom lagens gränser bestäms av styrelsen.
Fru talman! Man kan naturligtvis fråga sig varför det förekommer sådana här planer inom idrottsrörelsen. Jag tror att statsrådet snuddar vid svaret när han nämner TV-rättigheterna och vilken betydelse de har haft. Man har möjlighet att på detta sätt finansiera verksamheten. Genom kommersialiseringen av TV mediet har det öppnat sig nya och stora möjligheter för idrottsrörelsen att få in nya intäkter.
Så är det.
Det är säkert ett viktigt skäl till att det just nu går ganska snabbt. I sitt senaste inlägg tycker jag att statsrådet är betydligt tydligare än i de tidigare svaren när det gäller både grundsyn och vilken konkret inställning som statsrådet har till statsstöd till rent kommersiell verksamhet och till aktiebolag. Det tycker jag känns bra. Det är oerhört många som är aktiva. Med anledning av att riksdagen i morgon återigen skall diskutera idrottsfrågor såg jag att det står i betänkandet att det för närvarande finns tre miljoner aktiva som utövare eller ledare inom idrottsrörelsen. Därmed är idrottsrörelsen den ojämförligt största folkrörelsen. Skall man dessutom räkna in alla oss som njuter av att titta på dessa tre miljoner förstår vi att det är oerhört många som är engagerade. Jag tror att idrottsrörelsen lever farligt. Det är inte bara statsrådets stöd som idrottsrörelsen kan förlora om man väljer den kommersiella vägen, utan väldigt många av dessa tre, m.fl., miljoner människor skulle också vända idrotten ryggen om man skulle fullfölja planerna på en fortsatt kommersialisering. Jag tackar för svaret.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att nedbringa kostnaderna inom byggbranschen och därmed minska arbetslösheten bland byggnadsarbetare. tvåvåningshus belastar byggkostnaderna kraftigt och kan innebära att hus av denna typ inte byggs. Frågeställaren anser att det i övrigt finns ett flertal bestämmelser inom byggnadsområdet vilka verkar hämmande på intresset för att bygga bostäder. Nuvarande ibland krångliga och fördyrande byggregler innebär att motivationen för behövlig nybyggnation riskerar minska bland beställare och byggföretag och skapar onödig arbetslöshet inom byggbranschen. Fru talman! Regeringen strävar efter att förenkla byggreglerna och bygglovsprocessen. Det senaste steget i förenklingsarbetet genomfördes den 1 juli 1995 då ett nytt kontrollsystem för byggandet infördes. De gamla detaljkraven är i det närmaste helt borttagna och har i dagens byggregler till största delen ersatts av funktionskrav. Det innebär att myndigheterna ställer övergripande krav på vilka funktioner som en fungerande byggnad skall innehålla. Den enskilde byggherren kan således i dag till stora delar själv utforma sitt husbygge under förutsättning att han kan visa att byggnaden är säker, tillgänglig, resurssnål och användbar. Boverket har i uppdrag att fortsätta arbetet med att skapa funktionsbaserade byggregler. Byggreglerna skall ge stöd för en utveckling av metoder och produkter som medverkar till en långsiktigt hållbar utveckling och som främjar god hälsa, miljö, tillgänglighet och kvalitet. Verket skall därvid bl.a. särskilt verka för att användandet av metoder och produkter som medför sänkta byggkostnader med bibehållen kvalitet underlättas. Även Byggforskningsrådet har detta som ett prioriterat område. Rådet skall bl.a. särskilt stödja projekt med inriktning mot ny och billigare byggteknik för att uppnå en effektivare bygg och förvaltningsprocess. Boverket har också ett särskilt uppdrag att utvärdera de ändringar som under senare tid gjorts i byggregleringen. Utvärderingen innebär att undersöka funktionen hos det nya systemet för tillsyn och kontroll samt att utvärdera om syftena med förändringarna uppnåtts, bl.a. när det gäller att få ett regelsystem som främjar bättre kvalitet i byggandet och tillgodoser väsentliga, allmänna intressen samt att möjliggöra en smidigare byggprocess, teknisk utveckling och lägre byggkostnader. För att nå en varaktig uppgång i bostadsbyggandet måste det ske en genomgripande omläggning av byggprocessen som kraftigt sänker kostnaderna för de bostäder som byggs. Regeringen tillkallade våren 1996 en byggkostnadsdelegation som skulle stödja en sådan nödvändig omprövningsprocess bland byggsektorns aktörer. Delegationen, som skall arbeta i tre år, skall bl.a: främja nytänkande samt initiera forskning och utveckling kring ny byggteknik och nya byggprodukter, initiera nya planerings entreprenad och upphandlingsformer, och verka för långsiktigt ökad konkurrens på byggmarknaden. Just nu har delegationen startat ett teknikupphandlingsprojekt som syftar till att premiera ny och billigare byggteknik. Avslutningsvis vill jag också framhålla det arbete som nu pågår inom regeringen för att utveckla ett program med konkreta förslag till åtgärder med syfte att stärka Sveriges ekologiska hållbarhet och skapa arbetstillfällen.
Fru talman! För ungefär 14 dagar sedan demonstrerade tusentals byggnadsarbetare utanför det här huset. Om vi skall vara ärliga, så var väl statsrådets framträdande inför dessa byggnadsarbetare ingen succé. Men det är ändå tur för honom att de inte demonstrerar i dag, efter kännedom om nedskärningarna i Dennispaketet och eventuellt i Göteborgspaketet. Då hade det nog inte räckt med verbal tomatkastning från demonstranternas sida. Det här med Dennispaketet är knepigt. Man har i praktiken haft en uppgörelse. Sedan bryter man den.
Rör detta interpellationens ämnesområde? Onödiga byggkostnader är rubriken.
Fru talman! Den byggnadspolitik och de höga byggkostnader vi har haft tidigare har gett den effekten att vi har fått onödigt dyra hyror. Byggherrar har inte velat bygga, och vi har en byggmarknad som i stort sett har gått i stå. I dag produceras nästan inga nybyggen. I min interpellation tar jag upp ett exempel ifrån Lund. Där förberedde man för hissar i tio tvåplanshus med studentbostäder, men man byggde bara hissar i två hus. Detta blev icke godkänt, trots att det inte råder någon brist på handikappbostäder för studenter i Lund i dag. Kravet på hiss innebär att det blir mycket dyrare att bygga, och studentföreningar drar sig för att bygga. En studentbostad är ju ingen permanent bostad utan en genomgångsbostad, och alla behöver inte vara handikappanpassade. I går besökte jag Gotland och såg ett annat exempel med samma form av bostäder. Det visar att man inte bygger baserat på konsumentens önskemål. I varje hus fanns vindsförråd. Inte ett enda av dessa förråd användes. De stod öppna utan lås. I stället för att bygga dessa förråd kunde man har byggt ett antal lägenheter högst upp. Då hade byggkostnaden slagits ut på fler hyresgäster och hyrorna totalt sett blivit lägre. I svaret talade statsrådet om statliga utredningar, om delegationer och om råd. Men allt detta vet vi ju i dag! Man vet i branschen vad som behövs göras. Varför skall vi då ha mer av utredningar och delegationer? Jag skulle vilja fråga statsrådet: När kan vi förvänta oss att dessa utredningar blir färdiga, så att vi får någon form av svar? Och apropå det som statsrådet skrev sist i sitt svar - kan han i dag lämna något litet förhandstips på något konkret förslag som skulle innebära att byggnadsarbetarkårens antal arbetslösa minskade väsentligt?
Fru talman! Jag har förvissat mig om att inga andra regler skall gälla för studentbostäder än dem vi tillämpar för annat byggande. Bygger man tvåvåningshus finns inga hisskrav. Men om man inreder vindar och det därigenom blir mer än två våningar, blir det hisskrav i andra typer av bostäder och alltså även i studentbostäder. Skälet till detta är naturligt. Vi gör denna satsning på 15 000 studentlägenheter därför att vi har gjort en utbildningssatsning. Den utbildningssatsningen skall vara likvärdig för alla i vårt land. Även handikappade människor skall ha möjlighet att vistas tillsammans med andra studenter i studentlägenheter, och därför är det rimligt att samma krav gäller för dessa. Redan i sommar kommer Byggkostnadsdelegationen med en teknikupphandling som syftar till att bringa ned kostnaderna rejält. En tävling är på gång som snart kommer att avgöras, och vi har gott hopp om att de som får del av teknikupphandlingarna kommer att bringa ned kostnaderna rejält. Sten Andersson förde demonstrationen på tal. Det är naturligtvis viktigt att alla har möjlighet att framföra sina åsikter. Men byggnadsarbetarna bedömde i alla fall att det var bättre att kalla dit en socialdemokrat än en moderat. De besvärade sig inte med att kalla dit vare sig Sten Andersson eller någon av hans partivänner. De förstod var inflytandet fanns. Vi kan nog vara överens om en sak, Sten Andersson. Den bästa presenten vi kan ge för att bringa ned kostnaderna och låta byggandet komma i gång är låga räntor. När Sten Anderssons parti lämnade över regeringsmakten hösten 1994, låg femårsräntan på 13 %. I dag är femårsräntan, som styr bostadsbyggandet, fem och en halv procent. Det är den tack vare att det nu bedrivs en stram ekonomisk politik och att vi inte slösar med statens finanser som Sten Anderssons partivänner var med om att göra den förra valperioden.
Fru talman! Jag skall först tala om det näst sista statsrådet sade. Statsrådet satt inte med här under den förra perioden i riksdagen, men han kan ta en kväll då han inte har något att göra och läsa igenom alla reservationer som hans parti under den tiden författade till riksdagen. Då skall han få fullständigt klart för sig att det dåliga läge som man nu fick överta hade varit ännu sämre om alla de förslagen hade fått majoritet. I det läge som råder i dag tycker jag faktiskt att det finns skäl att skilja på permanenta bostäder och tillfälliga studentbostäder. Visst skall handikappade kunna kräva hyggliga bostäder - det har vi ingenting emot. Men man måste ju inte ha den höga standarden över allt. Man måste inte ha hissar så fort ett hus har tre våningar just för att det kan finnas handikappade. I Lund och på de flesta studentorter råder, som jag sade, ingen brist på handikapplägenheter. På många ställen har man också ett avtal som innebär att en person som inte är handikappad och bor i en handikappanpassad lägenhet får flytta till en icke handikappanpassad lägenhet om det kommer en handikappad person som behöver en bostad. Så måste man göra. Att bygga som vi gör i dag blir för dyrt. Fråga studenterna! De tycker att det är för dyrt att bo i dag. Det sista - minskningen av räntorna och allt det där - är i och för sig gott. Men uppfyllandet av alla de löften om en minskning av arbetslösheten som statsråd efter statsråd har stått här och rabblat upp i talarstolen har vi inte sett ett spår av hitintills. Fortfarande undrar jag: Är det verkligen nödvändigt att bygga med samma höga standard i samtliga studentbostäder som i permanentbostäder?
Fru talman! Regeringens utbildningssatsning är inte tillfällig. Den är långsiktig. Den stora satsning som nu görs på högskoleutbildningen är långsiktig av det speciella skälet att om Sverige skall kunna konkurrera med andra länder skall det ske med hög kunskapsnivå och hög kompetensutveckling. Därför är det ett långsiktigt utbildningsprogram som regeringen nu lägger fram, och därför är också satsningen på studentbostäder långsiktig. Det är viktigt att studenter som är fysiskt helt friska skall kunna umgås med studenter som av en eller annan orsak har ett handikapp. Detta ligger faktiskt i solidariteten och i möjligheterna för människor att kunna umgås, oavsett hur deras fysik för övrigt är. Därför är det oerhört viktigt att göra det möjligt för handikappade att kunna vistas i samma lägenheter och samma hus som övriga studenter. Det är därför vi socialdemokrater inte vill ha andra regler för studentbostäder än för vanliga lägenheter. För att gå tillbaka till räntorna kan jag säga att byggbranschen är så oerhört kapitalintensiv att den står och faller med vilka räntor som skall betalas på det investerade kapitalet. Om vi hade haft samma ränta i dag som den borgerliga regeringen lämnade efter sig, nämligen en femårig ränta på 13 % som i sin tur berodde på en låneverksamhet som var ganska omfattande, hade det legat en död hand över all byggverksamhet. Nu ser vi att vi genom en stram ekonomisk politik fått ordning på våra statsfinanser och fått ned samma ränta till fem och en halv procent. Självfallet kommer detta så småningom att ge effekt på byggandet. Det är ju betydligt billigare att kapitalisera en investering i dag än det var för två år sedan.
Fru talman! Jag besökte Atlanta i höstas. Jag såg på de bostäder som studenterna där bodde i. De var ljusår från de svenska, och då menar jag att de svenska har betydligt högre standard. Jag är dock inte lika övertygad om att de svenska studenterna får betydligt högre betyg därför att de bor i betydligt bättre bostäder. Jag tror inte att det är det avgörande för en bra utbildning, utan i första hand är det kvaliteten på utbildningen. Om vi hade haft mycket pengar - okej, à la bonne heure. Men när vi inte har mycket pengar är det viktigare att i första hand bygga med den högsta kvaliteten på permanentbostäder. De här studentbostäderna är nämligen inte avsedda för permanent boende, utan för den tid som man studerar. Jag tror säkert att jag utan att ha frågat kan göra mig till tals för många studenter som kanske hade kunnat tänka sig en litet sämre standard i utbyte mot en lägre hyra. En låg ränta är i och för sig bra - det erkänner jag. Det är ingenting att hymla om. Men vi måste ha klart för oss att statsrådets parti faktiskt ställde upp och och försvarade räntan 1992, eller 1991 tror jag att det var. Det kostade pengar och det har satt spår i Sveriges finanser sedan. Nu har Sverige haft en låg ränta under en lång tid. Men om man ser på byggbranschens och byggfackens prognoser finns där, trots den låga räntan, mycket få ting som pekar på att det kommer att bli någon större aktivitet avseende nybyggen i Sverige framöver. Det tycker jag är beklagligt. Därför tror jag att vi måste få bort en del regler som är ganska unika för svenska förhållanden.

Fru talman! Sveriges utrikespolitik skall präglas av solidaritet, samarbete och ansvarstagande. 1. Det gäller i FN-systemet, som är det övergripande redskapet för internationell fred och säkerhet och för att hantera de globala hoten mot människors trygghet och säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling. 2. Det gäller Europa, där bredden och djupet i integrationen erbjuder unika redskap för att skapa välfärd och ökad säkerhet på vår kontinent. 3. Det styr samarbetet med våra närmaste grannar. I Norden liksom i Östersjö och Barentsregionen finns speciella förutsättningar för att förverkliga visionen om gemensam säkerhet och varaktig välfärd. Vart och ett av dessa samarbetssystem erbjuder unika möjligheter för svenskt deltagande och inflytande just under år 1997. Sverige är nu medlem av FN:s säkerhetsråd. Under året skall vårt land vara med och fatta avgörande beslut för att forma ett enat Europa. Vi fullföljer detta år våra ambitioner i Östersjösamarbetet och är samtidigt ordförande i Barentsrådet. Fru talman! FN-samarbetet är sedan drygt 50 år en hörnsten i svensk utrikespolitik. Samtidigt som genomgripande förändringar i världssamfundet ställer nya och ökade krav på FN motsvaras inte detta av tillräckligt med resurser och politiskt stöd från medlemsländerna. FN:s kris skall bl.a. mötas genom en tydlig definiering av FN:s uppgift för internationell fred och säkerhet i en ny tid. Världsorganisationen utgör den folkrättsliga och politiska ramen både för att möta de globala hoten mot människors överlevnad och i arbetet för internationell rättvisa, mänskliga rättigheter, nedrustning och demokrati. skall ha ett långsiktigt perspektiv och i det praktiska arbetet vägledas av ett program som bl.a. omfattar följande: FN:s förmåga att förebygga och ingripa tidigare i konflikter - både inom och mellan stater - måste stärkas. En ny generation av FN:s fredsbevarande operationer måste utvecklas. FN-systemets politiska, militära, polisiära, humanitära, ekonomiska och sociala grenar måste samverka. Säkerhetsrådsarbetet måste "demokratiseras" ytterligare. Mer av öppenhet behövs i rådets arbete liksom fler broar till generalförsamlingen. Samarbetet mellan FN, de regionala organisationerna och enskilda organisationer behöver byggas ut. De länder som bidrar med trupp till fredsfrämjande operationer måste få ökat medbestämmande. Det dagliga arbetet i säkerhetsrådet handlar om att reagera snabbare på uppflammande kriser - t.ex. i Bosnien-Hercegovina, Sudan, Afghanistan, Kaukasus och länderna kring de stora sjöarna i Afrika. Rådsarbetet kräver en nära samverkan med alla berörda och förmåga till lagarbete i pragmatisk anda. De landvinningar som nåtts i de stora FN konferenserna under 1990-talet måste få tydligare genomslag i FN-arbetet. I juni hålls ett toppmöte för att följa upp FN:s konferens om miljö och utveckling. Den kommer att fatta beslut om att främja utvecklingen av ekologiskt hållbara samhällen, som kan öka produktionen av livsmedel och trygga välfärden för en växande mänsklighet. Sverige är pådrivande i dessa strävanden. Arbetet för att effektivisera, modernisera och stärka FN har under en tid gått trögt. Nu ser vi emellertid att möjligheternas fönster öppnas. Sverige välkomnar den beslutsamhet som visas av den nye generalsekreteraren Kofi Annan, liksom av generalförsamlingens president Razali Ismail, att ta itu med reformfrågorna. Med president Clintons besked inför USA:s kongress att landet avser att betala sina skulder till FN har vi skäl att hoppas att den låsning som skulden bidragit till i reformdiskussionerna skall släppa. Sverige står på god grund för att bidra till att konkretisera reformarbetet. Regeringen delar den analys av den globala utvecklingen och FN:s reformbehov som kommer till uttryck i rapporten Vårt globala grannskap, som presenterats av Kommissionen för globalt samarbete. På det ekonomiska och sociala området har Sverige, tillsammans med de övriga nordiska länderna, tagit fram en serie konkreta förslag, bl.a. gemensamma FN-kontor i fält och bättre finansiering av biståndet. Det nordiska FN-projektets rapport överlämnades förra månaden till FN:s generalsekreterare. Arbetet har vunnit gehör i vårt EU-arbete liksom vid en serie regionala möten som hållits i Asien, Afrika och Latinamerika. Det multilaterala arbetet, i FN-systemet, i Världsbanken och i andra organisationer, bildar en viktig ram för Sveriges ansvarstagande i det internationella utvecklingssamarbetet. Svenskt bistånd har under årtionden varit nyskapande och står, trots de senaste årens besparingar, starkt. Vår betoning av långsiktighet och fattigdomsbekämpning är central. Biståndet är ett verkningsfullt medel i regeringens samlade politik för fred, demokrati och rättvisa, för en hållbar internationell ekonomisk utveckling och de fattigas rätt. De demokratiska landvinningarna i stora delar av världen öppnar nya horisonter för biståndet. Biståndet kommer framöver att kunna bygga än mer på våra samarbetspartners ansvar och styrka. Att åstadkomma ett verkligt partnerskap är målet. Det Afrikaprojekt som jag presenterade i förra årets utrikesdeklaration kommer under året att fullföljas i den andan. Latinamerika har med demokratins hjälp lyckats befästa ett årtionde i positiv politisk och ekonomisk utveckling. Samtidigt finns stora inkomstskillnader och sociala missförhållanden. I Centralamerika har fredsavtal gett människor framtidshopp. Men freden är fortfarande skör och regionen i behov av fortsatt stöd. Länderna i Asien uppvisar kontraster mellan stor fattigdom och snabb tillväxt. Imponerande ekonomiska framsteg görs, samtidigt som demokratiutvecklingen på ett oroande sätt hålls tillbaka av auktoritära regimer på många håll. Världsekonomin och den globala säkerheten kommer under de närmaste åren i hög grad att påverkas av utvecklingen i Asien. Regeringen medverkar aktivt i de ansträngningar som görs för att stärka banden mellan Asien och Europa. Jag åker i morgon till Singapore för att delta i den dialog mellan Asien och Europa som tog sin början förra året. Utrikesdepartementet inleder i år ett arbete för att intensifiera Sveriges Asienrelationer. Regeringens stöd till fredsprocessen i Mellanöstern fortsätter, bl.a. genom svenskt deltagande i den internationella närvaron i Hebron och genom ett omfattande stöd till de palestinska områdena. Trots det senaste årets bakslag och svårigheter växer insikten bland israeler och palestinier att de måste söka framtiden i samarbete. Israels nya regering har genom Hebronavtalet accepterat att medverka i fredsprocessen. Alla parter i regionen och omvärlden har nu ett ansvar för att fredsprocessen drivs framåt. Projektet Euroislam fortsätter. Det är ett fredsprojekt som ger en möjlighet för Sverige och Europa att långsiktigt utveckla relationerna till våra muslimska grannländer. Samtidigt bidrar det till fördjupad förståelse för de många människor i Sverige och Europa som har muslimsk bakgrund. Efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna måste förbättras och kontrollmekanismerna stärkas. Regeringen fortsätter sitt internationella agerande mot tortyr och dödsstraff, mot exploatering av barn och mot kvinnoförtryck och till skydd för försvarare av rättsstatens principer, som Aung Sang Suu Kui, som modigt försöker upprätthålla tanke och yttrandefriheten. Vi agerar enskilt eller i samverkan i EU och med de nordiska länderna genom att påverka, påtala eller fördöma. Ett aktuellt exempel är den fängslade iranske författaren Sarkoohi. Men vi agerar också genom dialog, samverkan och utbildning. Exempel på det är Som en väg att möta barbariet i inbördeskrig samarbetar de nordiska regeringarna för att skapa humanitära minimiregler som skall efterlevas av alla parter i alla konfliktsituationer. Regeringen arbetar också energiskt tillsammans med andra länder för att det snarast möjligt skall inrättas en internationell brottmålsdomstol som skall kunna ta hand om allvarliga förbrytelser som folkmord och brott mot mänskligheten. Arbetet för att eliminera massförstörelsevapen är en prioriterad uppgift för regeringen. Vapenarsenaler, spridningsrisker och kärnvapendoktriner med rötter i det kalla kriget är fortfarande en realitet. Nedrustningsarbetet bör ske i målmedvetna steg, intill dess vi når slutmålet - en värld fri från massförstörelsevapen. Regeringen välkomnar Canberrakommissionens förslag till fortsatta åtgärder, där kravet att ta bort kärnvapnen ur beredskapsläge framhålls som ett omedelbart steg. START 2-avtalet bör ratificeras snarast och förhandlingar om ytterligare nedskärningar inledas. Regeringen kommer att verka för att få i gång förhandlingar om förbud av produktion av klyvbart material för vapenändamål och om negativa säkerhetsgarantier samt om att nå ett totalförbud mot personminor. Fru talman! Genom globaliseringen ökar snabbt det svenska beroendet av utrikeshandeln. Frihandel förbättrar förutsättningarna för svensk export och främjar ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Sverige och övriga världen, inte minst i utvecklingsländerna. Arbetet i världshandelsorganisationen, WTO, har som mål att nå en förstärkning av regelverken och ett handlingsprogram för fortsatt liberalisering av världshandeln. Det ligger i Sveriges nationella intresse att främja ökat ekonomiskt utbyte. Detta är också av central betydelse för att regeringens mål att halvera den öppna arbetslösheten skall uppnås. Handel ger säkerhet genom det positiva ömsesidiga beroende som skapas. Regeringen avser att i mars för riksdagen presentera en skrivelse om Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000-talet. Globaliseringen kräver att de politiska redskapen och medborgarandan också utvecklas över nationsgränserna. Social rättvisa, demokrati och mänskliga rättigheter kan inte göra halt vid en nations gräns. Regeringen arrangerar i år, tillsammans med ordförandelandet i den alliansfria rörelsen, Colombia, en internationell konferens om politikens svar på globaliseringens utmaningar. Fru talman! 1997 blir ett nyckelår i strävan att skapa ett enat Europa. Det är det år då Europas länder kan dra konsekvensen av att det kalla kriget är slut och i praktisk handling omsätta insikten om att hållbar säkerhet skapas genom konkret samarbete. Regeringen ser EU och dess utvidgning som navet för att förverkliga en alleuropeisk säkerhetsgemenskap. Europeiska unionen har sin främsta roll i att säkra freden genom ekonomiskt och politiskt samarbete - den uppgift samarbetet en gång skapades för. EU:s utvidgning kommer att bekräfta samhörigheten mellan Europas länder och folk. Integrationen byggs genom ett vardagligt samarbete mellan regeringar, företag, organisationer och människor. Det ömsesidiga beroendet bäddar för att ena det som varit delat under femtio år. Tillsammans bygger vi så bort konfrontation och river skiljelinjer. Länderna i Central och Östeuropa har gjort betydande framsteg för att befästa demokratin, rättsstaten och marknadsekonomin. Medlemskapets högt ställda krav bör uppmuntra till vidare framsteg. Därför förespråkar regeringen en samtidig förhandlingsstart för ansökarländerna. Medlemskapet vinns därefter på egna meriter. EU:s regeringskonferens går nu in i ett avgörande skede. EU skall förberedas för utvidgningen, vilket bl.a. innebär politiska och institutionella reformer. EU skall också bli effektivare, demokratiskt fördjupat och rustat för att ta sig an frågor som människor i hela Europa upplever som angelägna. Den ekonomiska och monetära unionens tredje steg, som planeras träda i kraft den 1 januari 1999, innebär en väsentlig fördjupning av samarbetet. EMU kommer att sätta stark prägel på Sverige, oavsett vårt eget ställningstagande till deltagande i det tredje steget. Frågan kräver debatt och noggranna överväganden, både i ett svenskt och i ett europeiskt perspektiv. Riksdagen skall i höst fatta beslut i frågan. Regeringen strävar efter en tydlig och gemensam utrikes och säkerhetspolitik för EU. Vi vill bl.a. utveckla förmågan till konflikthantering. Den svenska linjen i EU:s utvecklingssamarbete inriktas på att få till stånd ett genuint och effektivt samarbete med uländerna, särskilt genom att reformera det s.k. Lomésamarbetet. Sverige skall verka för en solidarisk flyktingpolitik i hela EU och för öppenhet i EU:s handelsrelationer med omvärlden. NATO:s planerade utvidgning får ett avgörande inflytande på möjligheten att skapa ett enat och säkrare Europa. Även om vi inte deltar i besluten påverkas vi av utvidgningen och framför därför våra synpunkter. Regeringen framhåller ständigt vikten av att utvidgningen måste bidra till hela Europas säkerhet. NATO:s utvidgning får inte medföra nya skiljelinjer, vilket NATO självt understrukit i sin utvidgningsstudie. Vi vill se en odelad europeisk kontinent. Samförstånd mellan Ryssland och NATO ligger i hela Europas intresse. Alleuropeisk säkerhet måste byggas tillsammans med Ryssland. Det är viktigt att säkerheten stärks också för de länder som inte kommer med i den första utvidgningsomgången. NATO:s utvidgningsprocess bör vara öppen och utvecklingsbar. Varje land har rätt att göra sitt säkerhetspolitiska val och mötas med respekt för detta. Vi förväntar oss att andra respekterar vårt val, på samma sätt som vi respekterar deras. Samtidigt är det viktigt att varje lands säkerhetspolitiska lösning också ser till behovet av alleuropeisk säkerhet. PFF, kan säkerheten för alla stater, utan åtskillnad, öka. Det sker främst genom att den gemensamma förmågan till militär krishantering, räddningstjänst och fredsbevarande insatser utvecklas. Samtidigt bidrar PFF till ökat förtroende mellan olika länders försvarsstyrkor och till ökad förståelse för behovet av demokratisk kontroll av dessa. Här planerar regeringen insatser inte minst i samarbete med länderna runt Östersjön. Det regionala övnings och utbildningscentrum som regeringen tagit initiativ till kommer att inleda sin verksamhet under 1997.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 Den internationella insatsen i f.d. Jugoslavien är en illustration av ett Europa i säkerhetspolitiskt samarbete. I Tuzlaområdet i Bosnien står svenska soldater sida vid sida med bl.a. amerikanska och ryska i en gemensam uppgift - att förhindra krig och bidra till fred, försoning och läkning av de sår som så tragiskt märkt denna del av Europa. Det svenska stödet till återuppbyggnaden i f.d. Jugoslavien fortsätter. Det bidrar till att på folklig bas kitta samman och försona det som hänsynslösa politiska ledare rivit sönder. Stödet inriktas på demokratifrämjande, oberoende medier, multietniska projekt och hjälp till återvändande flyktingar. Här spelar folkrörelserna en viktig roll. Vår vision är ett Europa bortom pakter, där militära skiljelinjer ersätts av ett nätverk av samarbete. Det fordrar ytterligare minskade rustningsnivåer, och successiv avveckling av kärnvapen. Det går inte att bygga en hållbar säkerhetsordning och varaktig fred på massförstörelsevapen. Vi vill se en ordning som gör krig lika otänkbart mellan länderna i hela Europa som mellan Nordens länder eller medlemmarna i Europeiska unionen. Efter det kalla krigets slut kan vi i ökande grad låta det civila samarbetet skapa säkerhet. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, lämnar ovärderliga bidrag för att förverkliga en alleuropeisk säkerhetsordning i processen för gemensam säkerhet. Här deltar alla Europas länder, tillsammans med USA och Kanada, på jämlika villkor. Ett modernt och brett säkerhetsbegrepp ligger till grund för OSSE:s insatser för konfliktförebyggande, försoning, mänskliga rättigheter och demokratifrämjande. Arbetet för att nå ett erkännande av de lokala valresultaten i förbundsrepubliken Jugoslavien är ett bra exempel på detta. Likaså har OSSE en central roll för arbetet med europeisk rustningskontroll och ett nytt CFE-avtal. En nyckeluppgift är att nå fördjupad och stärkt demokrati i de länder som återvänder till eller inledde sin demokratiska utveckling efter det kalla kriget. Demokrati är en förutsättning för skapandet av varaktigt fredliga relationer både inom och mellan länder. Både normerna och medlen för det internationella stödet till demokratiseringsprocessen behöver stärkas, bl.a. inom ramen för Europarådet. Vi välkomnar också det arbete som IDEA, det internationella demokrati och valinstitutet i Stockholm, nu inlett. Hållbar säkerhet för Europa kräver också ett tydligare globalt perspektiv på Europas säkerhet. Europa måste förebygga framtida konflikter genom att ta ett större ansvar för global ekonomisk utjämning och minska överutnyttjandet av naturresurser. Fru talman! Folken i norra Europa delar hav, historia och kultur. Här finns en tusenårig tradition av handel, kulturellt samarbete och mänskliga kontakter. Vi har i dag förutsättningar att leva i en pånyttfödd region - präglad av demokrati, samarbete, marknadsekonomi och socialt ansvarstagande. Det långsiktiga bilaterala samarbetet skall syfta till att förstärka och fördjupa reformprocesserna vad gäller demokrati, ekonomi, säkerhet och miljö i nordvästra Ryssland, i Estland, Lettland, Litauen och Polen. En huvuduppgift är att lyfta fram behovet av social utveckling jämsides med den ekonomiska. Handelsutbytet gynnas av närhet. Därför är en utveckling av våra relationer till Östersjöstaterna och de ca 100 miljoner människor som finns i området av stor betydelse. Det bidrar också till att Sverige blir ett mer attraktivt investeringsland för utländska företag. Det är ett svenskt intresse att såväl Ryssland som de baltiska staterna blir medlemmar av världshandelsorganisationen WTO, så att Östersjöregionen skall kunna utvecklas till en väl fungerande hemmamarknad. Det svenska stödet till de baltiska staterna att bygga upp statsfunktioner, såsom polis, tull, gränsbevakning och en rättsordning på flyktingområdet, fortsätter. På försvarsområdet vill vi bidra till de baltiska staternas möjlighet att delta i fredsfrämjande insatser och utveckla ett folkligt förankrat totalförsvar. Östersjön är den viktigaste åtgärden för att stärka den gemensamma säkerheten, det ekonomiska utbytet liksom det politiska samarbetet i regionen. De svenska insatserna för att stödja deras förhandlingsförmåga och EU-anpassning skall intensifieras detta år. En avgörande fråga för den gemensamma säkerheten i regionen är utvecklingen av samarbetet med Ryssland. Dialogen med Ryssland skall ytterligare intensifieras både bilateralt och genom EU:s partnerskap med Ryssland. Inom ramen för dessa kontakter är det särskilt betydelsefullt att stimulera dialogen och samarbetet mellan de baltiska staterna och Ryssland. Inte minst viktigt är det att Ryssland nu undertecknar avtalet om den numera i praktiken lösta estnisk-ryska gränsfrågan, och inte ställer upp nya hinder på vägen mot ett sådant avtal. Det har stor betydelse även för Östersjösamarbetet att det amerikanska engagemanget i Europa vidmakthålls. USA:s närvaro har haft avgörande betydelse för fred och utveckling i hela Europa. I år firas 50 årsminnet av Marshallplanen - ett framstående exempel på detta engagemang. Också Barentssamarbetet, där Sverige under året är ordförande, syftar till att riva murar och främja samarbete, grannsämja och långsiktigt fredsbyggande. Regeringen vill under året bidra till att stärka banden mellan regionen och EU samt förbättra för handel och investeringar. Ökad kärnsäkerhet, miljöförbättringar och samarbete kring kultur och ökade mellanfolkliga kontakter, inte minst mellan urbefolkningarna, är andra viktiga uppgifter. Det nordiska samarbetet är ett levande exempel på integrationens möjligheter. Samarbetet är en del i regeringens Europapolitik. Det reformeras så att det nu koncentreras till de områden där samnordiska lösningar har fördelar framför nationella och bredare internationellt engagemang. Fru talman! "I dagens värld angår allt alla." Med det konstaterandet har Tjeckiens president Václav Havel fångat den moderna tidens utmaning och möjlighet. Svensk utrikes och säkerhetspolitik skall bidra till fred genom att komma till rätta med konflikters bakomliggande orsaker, dvs. ekonomiska orättvisor, miljöhot, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, ofrihet och bristande framtidstro. Det här gäller såväl i vårt närområde som i Europa och globalt.

Fru talman! Omvälvningarnas tid är inte förbi; vi är snarare mitt uppe i den. Här i Sverige sker nu med stor tydlighet omvandlingen från industri till informations och kunskapssamhälle. I förra veckan fattades viktiga politiska beslut för att styra vårt samhälle mot en hållbar utveckling. Runt om i världen sker också dramatiska förändringar, oftast till det bättre. Alltfler länder formas till stabila demokratier, och alltfler länder förmår att resa sig ur den djupaste fattigdomen. För många människor på vår jord har 90-talet inneburit förbättringar. Men vi ser också exempel på motsatsen: människor i länder som förtärs av inre konflikter, människor vars livsbetingelser föröds av miljöförstöring och rovdrift. Vi kan inte fly. Vi kan inte utropa fristaten Sverige eller ta vägen ut genom nödutgången. Någon sådan finns inte. Vi måste stanna och gemensamt verka för en bättre värld. Sverige har 1997 bättre förutsättningar för detta än tidigare. Vi har fått ökade möjligheter att agera globalt, europeiskt och i vårt närområde. Möjligheternas fönster har öppnat sig. FN har som främsta uppgift att rädda kommande släktled undan krigets gissel. Ett lyckosamt fredsfrämjande och fredsfördjupande arbete kräver ett bredare säkerhetspolitiskt synsätt. Detta är en nyhet för Sverige i vår försvarsplanering men inte för FN. Hållbar säkerhet bygger vi genom att bekämpa fattigdom och orättvisor, genom att värna demokrati, jämställdhet och hushållning med jordens resurser och genom att konsekvent driva kravet på militär nedrustning. Behovet av FN kommer inte att minska utan öka i framtiden. Sverige har tagit plats i FN:s säkerhetsråd med ett program som präglas av de sammansatta problem och konflikthärdar som FN har att hantera i dag och säkerligen också i framtiden. Omvärlden väntar sig mycket av Sverige i säkerhetsrådet. Det gör också de svenska medborgarna. FN behöver reformeras för att organisationen skall bli mer kraftfull. Min bedömning är att synen på globalt samarbete faktiskt håller på att ändras. Marknadskrafterna kan inte lösa de grundläggande orättvisorna mellan rika och fattiga. FN borde ges rätt att av dem som är globaliseringens klippare, finanskapitalet, uttaxera resurser för att fördela också till dem som inte kunnat utnyttja globaliseringens möjligheter. Centerpartiet anser att det är bra att regeringen hämtar initiativ från reformrapporten Vårt globala grannskap. I detta sammanhang bör man också överväga nya finansieringsformer för FN. Sverige bör ta initiativ till att utreda om det går att belägga miljöförstörande utsläpp, flygresor, satelliter, radiofrekvenser, internationella valutatransaktioner och liknande med en avgift för att till en del finansiera FN:s verksamhet. Fru talman! När vi blickar ut över världen grips vi lätt av vanmakt och förtvivlan inför bilder av krigsoffer, av hungrande och av människor som flyr marker som blivit obrukbara. Bilden är dock mer mångfasetterad och komplex än så. Ta den aktuella utvecklingen i Öst och Sydostasien. Många grupper i världsdelens länder har fått uppleva högst påtagliga ekonomiska förbättringar. Men minst en fjärdedel av befolkningen lever alltjämt i djup fattigdom. En majoritet av världens fattiga lever fortfarande i Öst och Sydostasien. Den "tredje vågens" demokratiutveckling har inte alls haft samma genomslag i Asien. Här brådskar enligt Centerpartiets uppfattning det arbete som biträdande utrikesministern utlovade i biståndsdebatten före jul om en särskild Asienstrategi från Sveriges sida. På flera håll i Öst och Sydostasien finns konflikthärdar som vid en eskalering påverkar säkerheten också för oss i Europa. Det intensifierade samarbetet mellan EU och ASEAN-länderna, som utrikesministern skall delta i i morgon, är av utomordentligt stor betydelse. På den afrikanska kontinenten är bilden mer splittrad. I söder finns den historiska vändningen i Sydafrika, från paria till hela världens gunstling. Och samtidigt, förmår den nuvarande regimen att lösa de svåra fattigdomsproblem och orättvisor som är grogrunden för våldet. Vad händer när Mandela avgår, och klarar de oftast unga politiska ledarna att försvara och förvalta demokratin runt om i Sydafrika? Vi ser hur tiotusentals civila mördas i området kring de stora sjöarna. Vi upplever anarkin i Somalia, vansinnet i Liberia och militärregimens totala förakt för världssamfundets protester i Nigeria. Vi ser hur det grymma inbördeskriget i Sudan verkar sprida sig närmare och närmare de omgivande länderna, med en kraft som hotar att destabilisera hela närområdet. Sist i denna uppräkning stannar jag vid Maghrebländerna i nordväst. Marocko ockuperar sedan 1975 Västra Sahara. I Algeriet pågår sedan 1992 ett inbördeskrig som nu äntligen börjar uppmärksammas av omvärlden. Mer än 60 000 människor har fått plikta med sina liv i detta krig. Sist och slutligen har vi Libyen, där överste Kadhafi enväldigt härskar i en diktatur som stöder terrorism. När vi ser på Afrika är det viktigt att markera att Afrika också står för hopp och framtid. Här finns några av världens snabbast växande ekonomier. Här finns stabila demokratier. Här finns tydliga exempel på att fred inte kan byggas utan demokrati och rättssamhällets institutioner. Det svenska Afrikaprojektet måste få sin efterföljd i en sammanhängande EU strategi för Afrika. Utrikesministerns markering i deklarationen av behovet att reformera Lomésamarbetet är därför välkommen. Fru talman! För drygt två år sedan inträdde Sverige i EU. Genom det ekonomisk-politiska samarbetet fungerar EU som motor för det mesta av det europeiska samarbetet. Här finns nu Sverige med. Vi deltar i det mödosamma arbetet att läka och länka samman vår kontinent. Alternativet - att vårt land skulle stå utanför EU-gemenskapen - hade på alla sätt varit en nackdel, för oss själva, för Norden och Baltikum, men också för EU. Centerpartiet är av den fasta övertygelsen att EU blir bättre och viktigare ju fler länder som ansluter sig. Dörren skall stå öppen, i det korta perspektivet för länderna i Öst och Centraleuropa inklusive de baltiska länderna. Den skall stå öppen för Cypern, om landet tillsammans med EU, Turkiet och övriga världssamfundet förmår lösa motsättningarna mellan grekoch turkcyprioter. Men EU skall inte heller slå igen dörren när den stora utvidgningsfasen genomförts. Även Ryssland, Vitryssland och Ukraina har en plats inom EU-samarbetet om dessa länder vill och förmår. Detsamma gäller också för Turkiet, även om ett medlemskap ter sig avlägset då landet inte ens förmår uppfylla sina åtaganden inom ramen för sitt tullavtal med EU. För Centerpartiet är det viktigt att regeringskonferensen, som nu pågår, skapar förutsättningar för ett utvidgat, uthålligt och förpliktande samarbete mellan Europas alla demokratier. Vi får däremot inte ta ut några segrar i halvtid. Det är en viktig lärdom från idrottens värld. Vi får inte heller bygga upp orealistiska förväntningar på vad medlemsländerna kan uppnå vid konferensen. Färdriktningen är viktigare än hastigheten, målet är överordnat detaljerna. En framgångsrik utvidgning av EU måste vara den centrala frågan de närmaste fem till tio åren. Ett viktigt led i utvidgningsprocessen är att minska skillnaderna mellan dem som är med i klubben och dem som står utanför. Jag tänker på relationerna mellan EU och EES-länderna, men också på samarbetet runt Medelhavet, över Atlanten och med Ryssland. EU har potens att agera och samspela. Sveriges möjligheter att agera och nå resultat är större i EU än utanför. Det är viktigt att markera EU:s värde i detta avseende. Det nordiska samarbetet har också fått ett lyft genom att Sverige och Finland inträtt som medlemmar av EU. Danmark har varit med länge. EU har fått en ny nordlig dimension genom detta. Av stor betydelse är nu att länka EU:s ekonomiska styrka till de väl upparbetade samarbetskanalerna i Norden, runt Östersjön och i Barentsregionen. I Barents - på Kolahalvön - finns miljöproblem som inte kan lösas utan ett aktivt engagemang från EU. Jag tänker naturligtvis på ansamlingen av radioaktivt avfall och kärnvapen i och runt Murmansk, som är mer än ett potentiellt hot mot säkerheten i vår region. Jag välkomnar därför att utrikesministern i sin redovisning i dagens deklaration har tagit upp hur Sverige vill arbeta som ordförande i Barentsrådet för att tydligare knyta EU:s strukturer till Barentssamarbetet och lösa de problemen. Det är inte lätt att integreras i EU. Sverige och Finland har nyligen gått igenom denna anpassningsprocess. Våra baltiska grannar kan lära sig mycket av våra erfarenheter, och de vill också lära av oss. Eftersom Norge och Island också genomgått en omfattande tillnärmning till EU genom EES-samarbetet borde vi gemensamt på nordiskt plan kunna samordna stödet till Estland, Lettland och Litauen, allt för att underlätta integreringen i EU. Jag vill därför fråga utrikesministern: Vad gör de nordiska länderna för att stödja de baltiska staternas anpassning till att bli fullvärdiga medlemmar av unionen? Finns det något gemensamt nordiskt program för ett sådant bistånd? Fru talman! Höstens debatt och beslut om svensk försvars och säkerhetspolitik är ett utslag av samsyn och en illustration av att det finns en stabil mittfåra i svensk säkerhetspolitik som formas av Centerpartiet och Socialdemokraterna. Till vänster återfinner man förvånande nog de största konservatisterna. Läpparna talar i och för sig om en vidgad syn på säkerhet, men logiken haltar då man motsätter sig samarbete med och inom flera samarbetsstrukturer av stor betydelse för ett säkrare och fredligare Europa. För dem är NATO fortfarande enbart en illasinnad kallakrigsrelikt. Till höger önskar man hett en debatt kring svenskt medlemskap i NATO. Här pratar man emellertid bara om "det nya NATO" och förtränger det faktum att NATO har kvar allt det som alliansen stod för också under det kalla kriget, som ett gemensamt territorialförsvar helt beroende av sitt kärnvapenparaply. Sverige skall värna sin militära alliansfrihet och sitt självständiga försvar. Vår militära alliansfrihet ger oss en styrkeposition i det europeiska samarbetet. Ett svenskt medlemskap i NATO skulle inte gagna vare sig oss eller länderna i vårt närområde. Rätt utnyttjat kan den svenska militära alliansfriheten vara en stor tillgång i byggandet av en alleuropeisk säkerhetsordning. För Centerpartiet är Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, OSSE, fortfarande det tydligaste embryot till den alleuropeiska säkerhetsorganisation som Europa söker, naturligtvis sekonderat av EU och NATO. I OSSE kan militärt alliansfria och militärt alliansbundna länder bygga säkerhet tillsammans. Toppmötet inom OSSE i Lissabon i början av december innebar ett icke obetydligt steg framåt. Under året har OSSE också uppnått konkreta resultat. Organisationen ansvarade för valet i Bosnien hösten 1996 och den bidrog i högsta grad till att fred slöts i Tjetjenien. Man har också uppträtt med mycket stor legitimitet som demokratins försvarare i konflikten mellan oppositionen och president Milosevic i Serbien. Med detta vill jag säga att det europeiska säkerhetssamarbetet innehåller många komponenter. Det vore därför olyckligt enligt Centerpartiets uppfattning om den svenska debatten nu ensidigt skulle fokuseras kring ett ja eller nej till medlemskap i ett nytt NATO. Den som blundar för mångfalden bejakar i stället enfalden.

Fru talman! Utrikespolitiken har under historiens gång alltid haft stor, ja många gånger helt avgörande, betydelse för människors möjlighet att leva ett drägligt liv på denna vår jord. Förhållandet mellan länder har alltid på olika sätt påverkat den enskilde medborgaren och gör så i allt högre grad i dag än kanske någon gång tidigare i historien. Under vissa skeden och under vissa betingelser har utrikespolitiken lett fram till krig och ofred och därmed åstadkommit mycket av mänskligt lidande. Under andra skeden har utrikespolitiken lyckats åstadkomma det motsatta, nämligen fred, försoning och mänsklig utveckling. Historieböckerna ger många exempel på människans förmåga respektive oförmåga att skapa fred och försoning samt att förhindra krig mellan folk och länder. Det är alltid vanskligt och svårt att rätt bedöma den historiska betydelsen av sin egen tid under det man lever rätt upp i den - huruvida den är ett historiskt viktigt skede eller ej. Så när jag påstår att utrikespolitiken just i dag får en allt större betydelse för medborgarna kan det naturligtvis vara vanskligt att påstå något sådant. Människan har kanske alltid ansett att just den tid då hon själv framlever sina dagar är ett historiskt viktigt skede. Det må vara hur som helst med den saken, men visst har det hänt mycket på det utrikespolitiska området under det senaste decenniet. Och visst finns det mycket på den utrikespolitiska agendan i dag som står inför viktiga avgöranden, nu när seklet går mot sitt slut och vi om drygt två år går in i ett nytt millennium. Ända sedan vi för cirka tio år sedan lärde oss orden glasnost och perestrojka har utvecklingen gått i en rasande takt mot en öppnare och friare värld. Muren mellan öst och väst föll samman, gränser öppnades och Sverige har blivit fullvärdig medlem av EU. Samarbetet mellan Europas alla länder är öppnare, friare och intensivare än vad någon av oss som deltar i den utrikespolitiska debatten här i dag någonsin tidigare fått uppleva. Möjligheterna i dag är mycket stora för att lägga grunden för en fredlig utveckling i vår del av världen. Den chansen får inte försnillas. Och mötesplatserna är många där viktiga diskussioner äger rum och där överenskommelser träffas som rör det utrikespolitiska området. FN, EU, OSSE, VEU, Östersjösamarbetet, Barentsprojektet, PFF och NATO är några i raden av alla namn och bokstavsförkortningar bakom vilka döljer sig viktiga mötesplatser för viktiga aktörer. Och Sverige skall naturligtvis delta aktivt, konstruktivt och engagerat i detta utrikespolitiska samarbete - i Norden, i Europa och i världen.

Fru talman! Demokratin är en grundförutsättning för att mänskligheten skall lyckas leva i en värld av fred och frihet. Demokratin är själva grundbulten i hela det globala freds och utvecklingssamarbetet. Demokratin är det enda styrelseskick som ger utrymme för den mänskliga skaparkraft som är nödvändig och som måste frigöras för att de fattiga länderna skall kunna utvecklas och för att fred mellan folk i världen skall kunna uppnås. I ett land som präglas av politisk frihet och demokrati frigörs krafter för sociala förändringar och ekonomisk utveckling. Demokratin är det enda styrelseskick som ger möjlighet att lösa konflikter med fredliga medel. Det gäller konflikter såväl inom länder som mellan länder. Det har sagts från denna talarstol vid ett flertal tillfällen tidigare, och det tål att upprepas om och om igen: Demokratier startar inte krig med varandra. Demokrati är frihet - inte tvång. Demokrati främjar fred - inte krig. Demokrati bygger på mänskliga rättigheter - inte fängslande av oliktänkande. Demokrati får människor att växa - inte krympa. Demokrati skapar och bygger upp - diktatur förstör och river ned. Därför finns det ingen viktigare uppgift för politiken än spridandet av demokratibudskapet. Därför skall svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik ha som främsta syfte och mål att verka för demokrati. Att demokratier inte startar krig med varandra bygger på det enkla faktum att människorna, medborgarna, väljarna inte vill ha krig. De är inte beredda att offra allt det som krig innebär av lidande, död och förintelse. En diktator kan negligera detta. En demokratiskt vald ledare kan det inte. Nu är det inte enbart genom krig som diktatorer åstadkommer stort mänskligt lidande. USA professorn Rudolph Rummel talar om democide som beteckning för en regims medvetna mördande med politiska förtecken. Under vårt århundrade har upp emot 200 miljoner människor mördats i regi av regeringar. Kommunistiska diktaturregimer står då för cirka två tredjedelar av detta mördande och Adolf Hitler för över 20 miljoner döda människor. Diktaturer står för 98 % av mördandet och demokratier för ett par procent. Håkan Holmberg kommer senare i debatten här i dag att beröra dessa frågor. Fru talman! Ca 50 miljoner människor är i dag på flykt inom eller utom sina länder därför att deras länder inte är demokratiska och inte respekterar mänskliga rättigheter. Om demokratin fått prägla Iran, länder skulle medborgare från dessa diktaturer inte befinna sig på flykt från sina hem. Från Kina, världens största diktatur, får vi ständiga rapporter om mänskligt lidande och brott mot mänskliga rättigheter. Fortfarande har vi i färskt minne de grymma scener som utspelades på Himmelska fridens torg 1989 liksom de grymma TV-bilderna från s.k. barnhem i Kina. Lao-Gai, det kinesiska systemet av tvångsarbetsläger, borde vara lika känt för oss som den sovjetiska Gulagarkipelagen. Kina är en av de få kvarvarande diktaturer som utövar sitt förtryck i kommunismens namn. Det är hög tid att sätta världens strålkastarljus på Kina. Den stora och ständiga kampen i ett historiskt perspektiv handlar just om kampen mot förtryck och diktatur. De senaste decennierna har kampen varit fylld av segrar. I Europa föll fascistdiktaturerna på 70-talet. Fascistdiktaturerna i Latinamerika föll därefter. År 1989 kollapsade Europas kommunistiska diktaturer, vilket fick till följd att en demokrativåg bröt ut i Afrika. Men än så länge har alltför litet hänt med diktaturerna på den asiatiska kontinenten. Detta uttalande gjorde Sveriges statsminister vid sitt officiella besök i Kina för några månader sedan: För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet. För mig och för många andra var det minst sagt uppseendeväckande att Sveriges statsminister kunde uttrycka sig på detta vis. Man får väl ändå förmoda att statsministern känner till hur Kina formar sin s.k. stabilitet. Det sker genom grymt politiskt förtryck, genom fängslandet och dödandet av oliktänkande och genom ett brutalt och omänskligt nedtystande av all opposition. Jag förstår av utrikesministerns deklaration här i dag att hon denna vecka ämnar delta i mötet med EU Singapore samt i mötet med ASEM-länderna där såväl Indonesien som Kina ingår. På dagordningen för Singaporemötet återfinns såväl politiska, säkerhetspolitiska som FN-frågor. Jag vet ju inte hur diskussionen förs vid dessa möten mellan EU:s utrikesministrar och ASEM ländernas. Jag vill därför ställa ett par frågor till utrikesministern innan hon far till Singapore. Kommer utrikesministern att ta upp Östtimorfrågan med Indonesiens utrikesminister? Kommer utrikesministern att ta upp frågan om hur Kina brutalt tystar all politisk opposition i landet? På dagordningen står också eventuell utvidgning med nya länder. Och även här har jag några frågor till utrikesministern. Vilka länder är aktuella för att komma med i en sådan utvidgning? Och hur ser utrikesministern på Taiwans roll i ASEM-dialogen? Finns det utrymme för och en vilja till att även Taiwan aktivt deltar i detta samarbete? Eller förekommer kanske sådana kontakter redan i dag? Fru talman! "Svenskt bistånd har under årtionden varit nyskapande och står, trots de senaste årens besparingar, starkt", framhöll utrikesministern här i dag. Visst kan man säga att svenskt bistånd har varit nyskapande inom vissa områden, men långt ifrån inom alla. Ett område där svenskt bistånd inte har drivit på utvecklingen tillräckligt kraftfullt är inom demokratibiståndet. Svenskt bistånd har dröjt sig kvar i diktaturstater alltför länge. Kuba och Vietnam kan nämnas som ett par exempel bland många. Här skulle kraftfullare markeringar ha gjorts för länge sedan. Den socialdemokratiska regeringens stora nedskärningar i biståndet, ända ned till det som biståndsminister Pierre Schori har kallat "skammens gräns", måste kraftigt fördömas. Jag har också gjort det här vid ett flertal tillfällen. Kritiken kvarstår. Jag har refererat till hur det lät för 20 år sedan då personer som Arne Geijer för Socialdemokraterna, Allan Hernelius för Moderaterna och Torsten Bengtsson för Centerpartiet resonerade om hur enprocentsmålet skulle uppfyllas. Det är en nyttig läsning att gå tillbaka och se vad dessa personer såg som målet för biståndet och att detta skulle säkras. Dessa tre partier har nu varit med om att sänka biståndet till "skammens gräns". Regeringens övergivande av enprocentsmålet sänder en helt fel signal från i-världen till u-världen och står i bjärt kontrast till alla vackra ord om internationell solidaritet som framförs vid högtidliga tillfällen. Det blir inte trovärdigt. Fru talman! Det är glädjande att utrikesministern är så klar och tydlig vad gäller EU:s utvidgning. Folkpartiet delar helt regeringens åsikt, att EU och dess utvidgning utgör navet för att förverkliga en alleuropeisk säkerhetsgemenskap och att EU:s utvidgning kommer att bekräfta samhörigheten mellan Europas länder och folk. När sedan utrikesministern kommer in på de säkerhetspolitiska frågorna blir ministern mångordig, resonerande och inte fullt så tydlig. Samtidigt kan en öppnare attityd förmärkas i dessa uttalanden från utrikesministern jämfört med vad förre försvarsministern Thage G Peterson framfört i denna kammare. Det välkomnar jag. "NATO:s utvidgningsprocess bör vara öppen och utvecklingsbar", fastslår utrikesministern här i dag. Statsministern däremot slog fast här i kammaren för bara några månader sedan: "Vi är alliansfria och skall så förbli." Där fanns ingen öppning. Min fråga till utrikesministern blir då: Är det utrikesministerns formuleringar som gäller eller är det statsministerns i det här fallet?

Fru talman! Utrikesministern och alla ni som i dag är med oss här och lyssnar på riksdagsdebatten om utrikespolitiken! Vad är utrikespolitik? Det är nog många som uppfattar temat för dagens debatt som att utrikespolitik bara är någonting för oss speciellt intresserade politiker och diplomater. Men om man tänker efter och läser vad barn och många önskar sig inför ett nytt år handlar det om fred på jorden, att alla skall få mat, god hälsa, går i skola osv. Det är detta som kommer högst på de flestas önskelista, även om många också har önskemål för egen del. Många av er som lyssnar på debatten vill säkert veta av regeringen och av oss politiker från samtliga partier vad vi gör, vad vi kan göra och vad vi vill göra för att åstadkomma en rättvis värld, en värld där barn kan växa upp utan risk för att få benet bortsprängt av en mina och där rätten till mat, skolgång och hälsovård är självklar. I det sammanhanget skall Sverige naturligtvis spela en positiv roll. Därav följer att vi måste verka för en hållbar utveckling och inte se det hela enbart i ett nationellt perspektiv. Precis som utrikesministern sade måste vi se att gränserna suddas ut. I dagens värld angår allt alla. En internationell utveckling måste följas åt av en nationell utveckling och vice versa. En trovärdig svensk utrikespolitik som vinner respekt internationellt bygger på en trovärdig politik på hemmaplan. Från regeringen och från varje regering som vi haft talas det gärna om den samsyn som präglar svensk utrikespolitik. Det är riktigt, men jag vill understryka att det finns många viktiga skillnader mellan partierna. Det finns åtskilliga smutsfläckar i den svenska utrikespolitiken. Jag kan bara nämna baltutlämningen, upptäckten att Sverige under andra världskriget tog emot guld från Nazityskland, dagens sänkta bistånd och frikostig julklapp till UD-personal, vapenexporten, den extra satsningen för att befrämja exporten av JAS-plan, inhuman flyktingpolitik samt ökade klasskillnader i Sverige. Jordens resurser är ändliga. Tillståndet i världen är inte det bästa. Det finns mer än 800 miljoner människor som är undernärda och som lever i armod. Konflikterna i världen handlar ofta om de grundläggande naturresurserna, tillgången på vatten, energi osv. Men Hanna Zetterberg kommer senare att tala mera om detta. Utrikesministern inledde med rätta sitt anförande om Sveriges arbete i FN. Sverige har alltid varit en stark anhängare och tillskyndare av FN-arbetet. Den nya uppgiften i säkerhetsrådet innebär självfallet ett ökat ansvar och en ökad betoning av en aktiv roll snarare än observatörens roll. Utrikesministern pekar på reformbehovet och att ett antal reformförslag har lagts fram. Men det enda nya konkreta förslaget som utrikesministern pekar på är inrättandet av ett gemensamt FN-kontor i fält. Men hur ställer sig utrikesministern till en rad andra förslag som har lagts fram, bl.a. i den rapport som åberopas? Förslagen gäller hur man skall stärka det folkliga inflytandet och hur man skall ändra rutinerna vid val till generalsekreterare. Och vad har Sverige egentligen gjort för att öka jämställdheten i FN, något som är under all kritik? Jag kan inte hitta något exempel. Det gemensamma arbetet i lag i säkerhetsrådet är naturligtvis en riktig inriktning. Jag vill gärna betona min glädje över att Sverige har spelat en positiv roll i förhandlingarna om fredsövervakare till Guatemala. Likaså förefaller Sverige att kunna bidra aktivt till att få fram underlag för en lösning av konflikten i Sudan. Förutsättningarna att långsiktigt kunna lösa konflikterna i området vid de stora sjöarna i Centralafrika är betydligt svårare, men inte heller dessa kan lösas utan aktiva insatser från FN och andra internationella organ. Men jag efterlyser fler initiativ i rådet, där just Sverige skulle kunna spela en roll, exempelvis vad gäller Östtimor och Västsahara. I fråga om Colombia skulle definitivt svenska förslag till fredssamtal välkomnas, även om jag också kan förstå att dessa måste förberedas genom diskreta samtal utanför säkerhetsrådet innan de kan hamna i rådet. Men varför inte försöka skapa en grupp av vänländer för Colombia precis som skedde för Guatemala? Fru talman! Utrikesministern tar upp att biståndet, trots de senaste årens besparingar, står starkt. Jag tycker att det borde kallas vid dess rätta namn, nämligen stora uppseendeväckande nedskärningar. Det finns en trend i världen - det är inte bara Sverige som har minskat biståndet - mot en minskning av biståndet. Minskningen är den största som har skett sedan 45 år, enligt en OECD-rapport, trots att u-ländernas skulder ökade med närmare tio procent. Vid ett möte som nyligen ägde rum i Costa Rica för de s.k. G 77-länderna och Kina krävdes att de rika länderna skulle infria sina löften att lyfta av skuldbördan, eftersom många utvecklingsländer använder 70 80 % av sina inkomster av utrikeshandel för att betala skulder. Jag kan nämna ett land som man nu diskuterar att avveckla biståndet till, nämligen Guinea-Bissau som är ett av världens fattigaste länder. Det är helt obegripligt att svenskt bistånd skall upphöra just där. Jag vill understryka att trots att den svenska biståndsviljan har minskat, bl.a. på grund av regeringens inställning, finns det en genuin biståndsvilja hos det svenska folket. I utrikesministerns anförande är det anmärkningsvärt hur litet tid som ägnas åt konflikter och situationer utanför Europa. Det är självfallet bra att regeringen uppmärksammar och driver på en förändrad syn på Afrika genom Partnerskap för Afrika. Detta projekt tror jag att det kan komma ut något bra av. Naturligtvis är också engagemanget i Mellanöstern och de svenska insatserna i Hebron bra. Men det är ändå Europa och arbetet med länderna runt Östersjön som står i blickpunkten. Vi skall bara inte tala om Moderaternas syn på den utrikespolitiska debatten. Göran Lennmarker hade lika gärna kunnat hålla sitt anförande under rubriken Europapolitiken, för det handlade ju egentligen ingenting om världen utanför Europa. Likafullt är det naturligtvis viktigt vad som sker i vårt närområde. Samarbetet om Östersjöfrågorna är angeläget. Här kan Sverige spela och spelar en viktig roll, speciellt i Barentshavregionen och genom Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet. Men jag beklagar naturligtvis att Sverige inte har kunnat satsa ekonomiskt på samma sätt som Norge. Här borde regeringen tänka till. Charlotta Bjälkebring kommer att kommentera arbetet inom Norden ytterligare. Vad gäller samarbetet inom EU säger utrikesministern att regeringen strävar efter en tydlig, öppen och gemensam utrikes och säkerhetspolitik för EU. Självfallet skall vi samordna, men måste utrikes och säkerhetspolitiken vara gemensam. Vart tog den självständiga svenska utrikespolitiken vägen? Från Vänsterpartiets sida hävdar vi att den måste finnas kvar. Vi undrar också varför regeringen är så flat inför holländarnas bud om IGC. Skall vi acceptera nedtoningen av jämställdheten, som holländarna inte vill poängtera, och försvagningen av sysselsättningsavsnittet? Det motsatta kan sägas om exempelvis tobaksreklamen, där Sverige inte ens verkar vilja stödja förbudet mot indirekt reklam. I positionspapperet som vi har fått från Nederländerna står ingenting om barns rättigheter - det som Göran Persson på en direkt fråga i oktober sade var en svensk profilfråga. Jag vill också för Vänsterpartiets räkning uppmana regeringen att vänta med ett ställningstagande om stabilitetspakt i ERM 2 tills det finns ett riksdagsbeslut om EMU och understryka att Schengensamarbetet inte bör genomföras. Däremot är det naturligtvis viktigt att ta upp det Europasamarbete som pågår inom andra forum, såsom Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete osv. Fru talman! Att stödja demokrati, mänskliga rättigheter och människors frihet är grundläggande element för alla politiska partier. Men de måste konkretiseras. Vi har kunnat följa utvecklingen i Serbien, Bulgarien och Albanien under den senaste tiden och kunde senast i går med glädje konstatera att oppositionen i Serbien har fått regeringen att acceptera valresultatet. Jag vill också peka på bristen på demokrati i Asien. "Tigern vill inte längre dresseras", var Aftonbladets rubrik om händelseförloppet i Sydkorea nyligen. Jag vill understryka vikten av att vi stöder facklig utbildning och fackliga rättigheter i Asien men också utvecklingen i Vietnam, Laos och Kambodja. Laos är ett av världens fattigaste länder. I Vietnam har det skett en lyckad ekonomisk utveckling, men det är bekymmersamt vad gäller mänskliga rättigheter, t.ex. har användningen av dödsstraff ökat. Jag vill instämma i de frågor som Karl-Göran Biörsmark väckte till utrikesministern med anledning av besöket i Singapore. Vilka frågor kommer regeringen att ta upp? Det är glädjande att demokratin i Latinamerika och Centralamerika befästs, som utrikesministern säger. Men det måste understrykas att de stora sociala och ekonomiska orättvisorna består i exempelvis Chile. Blockader mot Kuba drabbar befolkningen hårt och måste motarbetas. Förekomsten av politiska fångar kan inte ursäktas. Våldet i Colombia har stegrats. Vad säger vi om situationen i Ecuador med en avgående president, de otaliga övergreppen när det gäller mänskliga rättigheter i Peru och situationen i Chiapas i Mexico, där kidnappningar, övergrepp och våld utgör oacceptabla metoder för att få uppmärksamhet? De kan bara mötas genom demokratisering och djupgående sociala reformer. Demokrati får inte bara bli demokrati till formen utan också till innehållet. Det får inte enbart vara en elit som styr, vilka därmed i formell bemärkelse kan sägas ha uppnått de demokratiska spelreglerna. På detta finns det många exempel. Många av oss läste för en tid sedan med stort intresse en artikel i DN om problemen med en otyglad marknadsekonomi. Artikeln var mycket intressant i sig, men innehöll egentligen inte så mycket nytt. Det intressanta var naturligtvis att skribenten var George Soros - en av de kapitalister som har tjänat miljardbelopp på det internationella kapitalet. Nu varnar han för en otyglad marknadsekonomi som inte styrs av politisk ledning och politiska beslut. Han efterlyser marknadsekonomi med social trygghet och politisk styrning. Men varför har det inte gått att se dessa förhållanden tidigare? Vänsterpartiet och andra radikala krafter har ju påtalat just dessa problem. Måste det vara en miljardär för att få människor att förstå detta? Säkerhetspolitiken är ett viktigt område inom utrikespolitiken. De diskussioner som förs om NATO är oerhört märkliga. Jag vill återge vad Pierre Schori sade i Sälen i januari. Han frågade om det är någon som har sagt att det i dag är politiskt möjligt att skapa en försvarsallians lik NATO. Jag hoppas att det inte är möjligt och att militäralliansernas tid är förbi. Jag vill också rikta frågan till Folkpartiet, som är så entusiastiskt för ett NATO-medlemskap, hur det kommer sig att nästan hälften av Folkpartiets väljare, i den undersökning som Göteborgs universitet nyligen har gjort, säger nej till medlemskap, medan Folkpartiets ledning är desto mer positiv. Jan Jennehag återkommer till säkerhetspolitiken och Göran Lennmarkers enormt positiva inställning till NATO och en i det närmaste hetsning av Ryssland till ytterligare rustningar. Det kan knappast gagna vare sig Sveriges eller andra Östersjöländers intressen. Jag vill understryka att den bästa säkerhetspolitiken är en god grannsämja och satsning på utveckling. Fru talman! Som kvällslitteratur under de senaste veckorna har jag haft Wilhelm Wachtmeisters memoarer Som jag såg det: händelser och människor på världsscenen. De lyssnare som inte känner till denna författare vill jag informera om att Wilhelm Wachtmeister är en av Sveriges mer kända ambassadörer, framför allt för 15 år som Sveriges ambassadör i Washington. Det är en välskriven och lärorik historia om svensk utrikespolitik. Men särskilt intressant är att läsa avsnittet om Palme och hans berömda tal efter USA:s bombning i Vietnam julen 1972, där han jämför bombningarna med Guernica och Auschwitz. Ledordet från Sverker Åström var tortyr. Vad jag har förstått blev hela UD-etablissemanget djupt skakat av Det finns andra intressanta exempel, t.ex. Harald Edelstam, som inte heller fick någon djupare respekt. Jag tycker att det är tur att svenska politiker inte bara gått i diplomaters fotspår, utan att de uttryckt det som många svenskar känner. Jag undrar: Var finns den djärvhet som präglade Palme, Edelstam och mycket av svensk utrikespolitik i dag? Den kritiska dialog som utrikesministern och regeringen talar om, var finns den? Var finns djärvheten och modet att säga ifrån att det behövs andra medel än en dialog med länder som bryter mot mänskliga rättigheter.

Fru talman! Om 14 dagar behandlar vi här i riksdagen såväl östbiståndet som krigsmaterielexporten. Det är viktiga områden i vår utrikespolitik som jag sparar till de debatterna och inte tar upp i dag. Detsamma gäller mänskliga rättigheter, som behandlas här i kammaren i mars. Senare i vår kommer biståndsdebatten. Det är förmodligen därför ministern berör vårt bistånd ganska kort. Det nämns ingenting om enprocentsmålet, som ju utlöst häftiga diskussioner både här i kammaren och i pressen i samband med budgetdebatten. Helt kort vill jag förklara Miljöpartiets syn på biståndet. Vi ser det som en fråga om ansvar och solidaritet gentemot dem som har det svårt. Men vi ser det också som ett säkerhetspolitiskt instrument som blir starkare och verkningsfullare ju mer hotbilden mot vår gemensamma säkerhet förändras. De nya hoten är kopplade till fattigdom, folkökning, minskningen av våra naturresurser och de ökande miljöproblemen. Mot den instabilitet som detta skapar i ett land, och mellan grannar, hjälper inga vapen och arméer. Därför är det enligt Miljöpartiets mening logiskt att anslå 1 % av BNI, bruttonationalinkomsten, till biståndet samtidigt som försvarsbudgeten minskas. EU i dag, är det tveksamt om det hade blivit ett ja. Det är ett starkt argument för en folkomröstning om EU efter regeringskonferensen. Det är också rimligt att svenska folket får ta ställning till de förändringar som blir ett resultat av konferensen. Hur man i regeringen ställer sig till EMU ges det inga tydliga signaler om. Vi väntar fortfarande på den informationen. Miljöpartiet avvisar också bestämt ett medlemskap i NATO, som så många här har talat om. Men dessa viktiga och aktuella frågor i svensk utrikespolitik kommer Peter Eriksson och Annika Nordgren att upp och diskutera i sina inlägg senare i dag, och Eva Goës och Per Lager tar upp situationen i Indonesien och Utrikesministern tar upp finansieringen av FN:s bistånd i samband med en rapport som lämnats till generalsekreteraren. Jag undrar: Innebär de konkreta förslag om en bättre finansiering av bl.a. biståndet som de nordiska länder nu har tagit fram att de s.k. frivilliga ekonomiska insatserna skall försvinna? Min andra fråga berör rapporten Vårt globala grannskap. I den diskuterades bl.a. en avgift på internationella penningtransaktioner som till en del skulle kunna överföras till FN. Mer än en biljon dollar flyttas omkring varje dygn i världen. Det skulle kunna bli en inkomst för FN som fortfarande befinner sig i en ekonomisk kris. Har man några planer på en inkomst från valutatransaktioner i det nya nordiska finansieringsförslaget? I FN:s miljöutskott höll Costa Ricas delegat Patricia Chavez den 22 oktober ett anförande där hon talade för samtliga länder i Grupp 77. Grupp 77, som numera består av 132 länder, har behållit sitt namn på grund av dess historiska betydelse. Det är den största tredje världen-sammanslutningen i FN, ursprungligen startad för att ge utvecklingsländerna möjligheter att tala för sina gemensamma ekonomiska intressen inom FN-systemet och för att driva frågor som berör ekonomiskt och tekniskt samarbete bland utvecklingsländerna. FN:s konferens för miljö och utveckling i Rio slog fast att handelspolitik och miljöpolitik har ett gemensamt mål: En hållbar utveckling. I en av UD:s promemorior om det svenska arbetet med handel och miljö med utgångspunkt i Riokonferensen står det att framtida generationer skall få ta över en nationalförmögenhet som är minst lika stor som dagens. Det är verkligen att sätta ribban lågt. Jag utgår ifrån att man menar att nationalförmögenheten är ett lands naturresurser och möjligheter att använda dessa i en hållbar utveckling. Så starkt är det internationella miljömedvetandet i dag, att det väl knappast finns en enda statsledning som tycker att dagens miljöstatus ens är acceptabel, tvärtom. Som målsättning borde man i stället haft: Låt framtida generationer få ta över en nationalförmögenhet i det skick den hade minst en generation tillbaka! Patricia Chavez anförande handlade om miljön och om en hållbar utveckling. Hon talade om det stora ansvar som Agenda 21 hade lagt på utvecklingsländerna och som dessa åtog sig i skenet av de försäkringar som de redan utvecklade länderna gav om fullt och ömsesidigt stöd och samarbete. Den kritik hon kom med handlade om ansvaret, eller rättare sagt bristen på ansvar, som den värld som har det bättre visar gentemot den fattiga världen. Hon saknade den utlovade kunskapsöverföring i miljöteknik som utvecklingsländerna så väl behöver. Hon efterlyste bl.a. också rättvisa handelsvillkor, en solidarisk handel. I svensk utrikespolitik talas det om att: "Handelspolitiken syftar till att främja en friare världshandel som ett medel för att öka den ekonomiska välfärden och främja kunskapsöverföringen. En väl fungerande världshandel är också ett medel för att främja internationell fred och säkerhet och minska risken för konflikter mellan nationer. Miljöpolitikens mål är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, främja en långsiktig hushållning med naturresurserna samt värna om natur och kulturlandskapen. Ekosystemets långsiktiga bärkraft och en god livsmiljö är en del av och en förutsättning för välfärden." Det är starka ord som man hoppas att inte bara Sverige utan också alla inblandade näringslivsaktörer har som mål. Jag tänker speciellt på de stora kraftverksbyggena, dammarna, som Sverige har varit medfinansiär till, eller som nu i Malaysia där svenska företag är inblandade. Världsbanken, som ju är ett FN-organ, har mer än en gång påpekat att man saknar både krav och initiativ från deltagarna när det gäller miljömålet. Ett lands utveckling mäts ofta i tillväxt i procent. I internationella sammanhang är detta tecken på ett lands ökande välstånd och positiva utveckling. Från Miljöpartiets sida har vi alltid påpekat att det är tillväxtens struktur och kvalitet som är av avgörande betydelse. Man kan ställa sig en del frågor. Hur fördelas det nya välståndet i ett land? Får alla invånare del av den ekonomiska tillväxten eller tillfaller den en liten, utvald skara av ett lands befolkning? Ett lands nya välstånd bör också bedömas ur sociala aspekter. Man bör t.ex. fråga: Hur lång är arbetstiden? Hur är arbetsmiljön ur hälso och säkerhetsaspekt? Arbetstagarnas ålder är också en viktig synpunkt. I utvecklingsländerna utnyttjas ofta barn i hårt industriarbete. Hur blir ett lands inre säkerhet och stabilitet om det sociala klyftorna trots ekonomisk tillväxt är stora och kanske t.o.m. ökar? Framför allt måste man i det långsiktiga överlevnadsperspektivet slå fast att tillväxten skall underordna sig omsorgen om miljön och bidra till en hållbar utveckling. Handelsrelationerna påverkar i hög grad utvecklingen i u-länderna. Många utvecklingsländer är beroende av sin råvaruexport, och samtidigt som priserna på deras egna exportvaror sjunker, stiger priserna på det som de måste importera från industriländerna. En hållbar utveckling är redan nu ett övergripande mål i Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Just i vår biståndspolitik har vi en chans att kunna påverka handels och näringsstrukturer med idéerna om en solidarisk handel, en handel som tar hänsyn till både människan och miljön. Ett litet steg på den vägen är den nya rättvisemärkningen som storföretag frivilligt kan ansluta sig till, vilket de också har gjort. Den garanterar den småskalige leverantören och underleverantören en säker och jämn inkomst. Möjligheterna för fattiga människor att låna pengar till eget företagande har slagit väl ut i många länder. Det stärker produktionen inom den småskaliga och informella sektorn, vilket är ytterligare ett framsteg i kampen mot fattigdomen, en kamp som måste stödjas. För ett par dagar sedan bläddrade jag i några nummer av Washington Post och läste rubrikerna. Jag hittade flera rubriker om just globalisering. En av de mera ovanliga löd: Globalisering kräver global etik. Författaren till artikeln hamnar i sitt sökande efter en global moral för alla till sist i FN-deklarationen för de mänskliga rättigheterna och menar att man nu måste ta fram den grundläggande moral och etik som finns i våra religioner, vare sig det nu är buddhism, hinduism, konfucianism, kristendom, judendom eller islam och att man måste förankra dem och de mänskliga rättigheterna hos varandra. Det låter paradoxalt med tanke på de krig som vi omges av här i världen. Flera av dem har sitt ursprung i etniska konflikter som ju ofta är religiöst färgade. Men det är möjligt att det är just detta som behövs för att respekten för de mänskliga rättigheterna skall vävas in i ett lands kulturella mönster. FN-samarbetet är sedan drygt 50 år en hörnsten i svensk utrikespolitik, säger utrikesministern. Vi i Miljöpartiet tycker att det är den viktigaste hörnstenen. Det är det viktigaste forum som vi har där världens länder kan mötas. Om vi nu går från det lokala planet till det globala har vi i två år plats på den internationella scenen i säkerhetsrådet. Sverige har ett väl förberett program för sitt arbete i rådet. Och de tre prioriteringarna som ministern också nämner - konfliktförebyggande arbete, fredsbevarande operationer och demokratiseringsarbete - är viktiga. Miljöpartiet vill lägga till en fjärde prioritering, nämligen att man skall arbeta för att världens vattenproblem blir en permanent punkt på säkerhetsrådets dagordning. Vatten är vårt viktigaste livsmedel, direkt och indirekt, eftersom den mat som vi producerar kräver vatten. Och brist på vatten betyder brist på mat. Redan nu har 1,7 miljarder människor i världen inte tillgång till dricksvatten i tillräckliga mängder. Prognoserna för vår framtida vattentillgång är inte speciellt ljusa. Egypten, för att ta ett exempel, har 55 miljoner invånare som till största delen hämtar sitt vatten från Nilen. Men om 30 år, när invånarantalet enligt beräkningarna har stigit några tiotal miljoner till, har Nilen fortfarande i bästa fall lika mycket vatten som i dag. Egypten ligger nedströms, och länderna uppströms har förmodligen också ökat sin folkmängd, och vattenbristen är ett faktum och en konfliktrisk. Vi har förståelse för att säkerhetsrådets dagliga arbete till stor del består av brandkårsutryckningar. Det flammar ständigt upp konflikter i världen, men samtidigt måste man hela tiden göra insatser med sikte på framtiden. Vattenbristen, som många gånger ännu inte märks, drabbar rik såväl som fattig, stort såväl som litet land, och vi menar att det här finns ett problem som världens länder kan samlas kring och som man måste samarbeta om för att lösa och som är allas ansvar med tanke på kommande generationer. Jag vill komplettera med att referera ur sura 54, dvs. kapitel 54 vers 28 i koranen: Tala om för människorna att vattnet skall fördelas bland dem så att all vattning sker i tur och ordning. Till sist ytterligare en global rubrik från Washington Post: We are the world - like it or not. Detta kan fritt översättas med: Vi är världen, vare sig vi vill eller inte.

Fru talman! Jag ber om ursäkt för min röst, men jag hoppas att den skall hålla under detta tal. De europeiska gemenskaperna föddes 1958 genom att andra världskrigets ärkefiender Frankrike och Tyskland insåg att de på fredlig väg kunde arbeta sig fram till för båda parter acceptabla lösningar. I dag ser man en parallell i och med Öst och Centraleuropas närmande till väst. Av stort symboliskt värde är t.ex. försoningspakten mellan Tyskland och Tjeckien som slöts i slutet av januari i år. Tjeckerna har haft svårt att glömma den tyska invasionen och ockupationen av landet, medan tyskarna å sin sida kommer ihåg hur landsmän utvisades ur Tjeckoslovakien efter krigets slut. Drygt 50 år senare lägger man alltså hatet och bitterheten bakom sig och ser fram emot ett framtida europeiskt samarbete, precis som vi allesammans gör och också upplever i dag. Detta och andra tecken på försoning inte bara mellan öst och väst utan också öst och centraleuropeiska länder är bevis på att tiderna förändras. I dag står tio central och östeuropeiska länder som kandidater till EU. Samtliga är dessutom medlemmar av Europarådet. Även om det dröjer innan de tio blir fullvärdiga medlemmar även i EU finns det all anledning att applådera utvecklingen. Mot bakgrund av det som tidigare sagts bidrar demokratiseringen och det ökande samarbetet i vår värld ytterst till vår egen trygghet. Den påbörjade och pågående demokratiseringsprocessen behöver vårt och alla andra utvecklade demokratiers stöd, ekonomiskt men också moraliskt. Även om den europeiska utvecklingen är positiv är inte allt väl i vår omvärld. Balkanhalvön är Europas krutdurk. Kriget i det forna Jugoslavien är visserligen över, men det innebär inte att lugnet har infunnit sig. Av olika orsaker har vi sett en våg av missnöje svepa över Serbien, och de demokratiska rörelserna där behöver allt stöd de kan få från oss andra i Europa. Det är med glädje vi hör att de kommunala valen nu har blivit erkända. Söndagen den 9 februari fick staden Vitrolles i södra Frankrike en ny borgmästare, Cathérine Mégret från Nationella fronten. En jublande Jean-Marie Le Pen meddelade efteråt att hans parti nu skall bli störst i landet. Vad beror det på att en kandidat från ett högerextremistiskt parti får drygt hälften av alla röster i en stad med 40 000 invånare i Frankrike? Det var dessutom Nationella frontens fjärde seger i Provence på ett år. Partiet har makten även i kuststaden Toulon, som är Frankrikes nionde stad i befolkningsstorlek. Det är utomordentligt oroande med dessa tendenser. Vad beror det på? Visst finns det en relativt utbredd främlingsfientlighet i området. Arbetslösheten är hög, och andelen invandrare främst från Nordafrika är stor. Nationella frontens recept mot arbetslösheten är att skicka hem invandrarna, totalt cirka tre miljoner i landet. Men det är förhastat att dra slutsatsen att alla de 15 % av fransmännen som skulle rösta på partiet i dag, upp till 40 % i vissa delar av landet, skulle vara invandrarfientliga. Skälen måste sökas också på annat håll. Frankrike dras sedan ett par decennier tillbaka med hög arbetslöshet som ingen regering har rått på. Dessutom har både vänster och högerpartier drabbats av skandaler och avslöjanden om korruption. Vidare har kriminaliteten ökat. Under de förhållandena har Le Pens parti kunnat gro och växa, inte bara genom att hävda att invandrarna tar jobben utan också genom att framstå som ett missnöjesparti. Man skyller arbetslösheten och det försämrade ekonomiska klimatet på inkompetensen inom de traditionella partierna och på EU. Inget parti har större stöd bland arbetslösa och lågavlönade än Front National. Detta tycker jag skall vara en varningssignal för hela Europa, där arbetslösheten är stor, och för vårt eget land. En liknande utveckling har skett i Österrike och Italien. Förklaringen till dessa partiers framgångar är hela tiden densamma - med sitt populistiska budskap vädjar man till väljarnas känslor, man påstår sig vara ensamma om att erbjuda den trygghet som man menar har gått förlorad. För att stoppa dessa partiers framfart krävs det att man kan slå dem i deras eget spel, dvs. genom att återge tryggheten till folket. Det är här som utrikespolitiken kommer in i bilden. Det rör sig ju inte bara om ekonomisk trygghet. Det stora flertalet av dagens hot mot tryggheten är gränsöverskridande. Internationell kriminalitet, föroreningar och miljökatastrofer samt terrorism och narkotikahandel är några av de problem som inte känner några gränser och som i allt större utsträckning ökar rädslan och osäkerheten i samhället. Vi kristdemokrater menar att det skulle vara väl befogat att vinna framsteg och gehör på regeringskonferensen för ett ökat samarbete inom den tredje pelarens område, det polisiära och rättsliga området. Vårt främsta hopp om att finna en lösning på problemen är det ökade internationella samarbetet. I ett säkerhetsperspektiv är det också genom ett ökat samarbete som vi förbättrar vårt samförstånd och motverkar risken för konflikter. Bättre kunskaper om vår omvärld ökar toleransen och motarbetar främlingsfientligheten. Toleransen ligger också till grund för demokratin, vilket förklarar hur världens demokratier så framgångsrikt kunnat samarbeta och förhandla utan att behöva tillgripa hot och aggressivitet. Som ett glädjeämne kan i det här sammanhanget nämnas att det nu är två tredjedelar av världens stater som har demokratiskt valda regeringar. Naturligtvis har demokratin kommit mer eller mindre långt i de olika staterna, men den är ändå ett stort glädjeämne. Om man vänder blicken mot öst ser man att Ryssland fortfarande brottas med stora problem som försvårar demokratiprocessen. Kriminaliteten är hög och rättssäkerheten är dåligt utvecklad. De svåra ekonomiska reformerna blir mer och mer olidliga för befolkningen, vilket demokratiprocessens motståndare drar nytta av. Försvarsminister Rodionov varnar för att de krympande försvarsresurserna gör att man tappar kontrollen över de egna atomvapnen. Det låter mycket oroande. I Vitryssland har president Lukasjenko vänt demokratin ryggen och gjort sig själv i stort sett enväldig. Det är viktigt att vi ger stöd till de demokratiska krafter som finns kvar i landet. Ukraina försöker hitta en utrikespolitisk profil som innebär en svår balansgång mellan att behålla banden till Ryssland och att samtidigt ta intryck av och samarbeta med demokratier i väst. Alla dessa orosmoln och frågetecken bidrar till osäkerheten i omvärlden. För att det skall ske en positiv utveckling i riktning mot en tryggare och säkrare värld krävs det agerande på flera olika plan. I vårt land är vi ju överens om att vi också skall ha ett sådant agerande. Ett av de områdena är säkerhetspolitiken. De medel och instrument som i dag finns tillgängliga är framför allt de internationella organisationerna - t.ex. FN, OSSE samt NATO och dess Partnerskap för fred, men också EU. För att skapa en säkrare omvärld är också solidaritet och medmänsklighet nyckelord. Här kommer biståndet och respekten för de mänskliga rättigheterna in i bilden. Genom att bidra till bättre förhållanden politiskt, ekonomiskt och socialt i andra länder bidrar vi till ökad trygghet där och därmed till en tryggare värld, men också till större trygghet för oss själva. Målet måste vara att alltfler länder inför demokrati, eftersom det är allmänt vedertaget att det då krävs mindre insatser för att lösa eller avvärja konflikter. Desto mer av gemensamma kraftansträngningar kan då göras för att bekämpa de andra ständigt växande gränsöverskridande hot som jag talat om. Vi kristdemokrater menar att vi inte får svika de länder som har det allra svårast. Det innebär att vi bör behålla ett generöst bistånd och sträva mot att återigen uppnå enprocentsmålet. Kristdemokraterna är ju ett av de partier som mycket kraftigt gått emot de sänkningar till 0,7 % som vi varit med om. Biståndet från världens rika stater till utvecklingsländerna sjunker, samtidigt som u-ländernas skuldbörda ökar alltmer. Det framgår av OECD:s årsrapport, som offentliggörs i dag. 15 av OECD:s 21 länder minskar sitt bistånd. Det går på tvärs med det som vi säger oss önska uppnå. Det går på tvärs med viljan att på ett kraftfullt sätt stödja demokratiutveckling samt en positiv miljö och en social utveckling i världen. Jag skulle också några minuter vilja lyfta blicken utanför Europa och rikta den mot det område som allt oftare kallas för Det stora sjöområdet. Förut brukade vi tala om Centralfrika. Jag träffade en av de representanter som förra veckan var här i Sverige och försökte tala om nämnda områdes stora behov. Den här representanten var inte så förtjust i uttrycket De stora sjöarna, utan han ville gärna att vi talade om de olika länderna - Zaire, Burundi, Rwanda osv. Vi har allesammans med spänning och stigande oro följt utvecklingen i de här länderna ända sedan början av 90-talet. 1994, då den fruktansvärda katastrofen inträffade i Rwanda och vi fick se ett folkmord utspelas inför våra ögon på TV-skärmarna, greps vi alla av stor fasa. Olika möjligheter i hela världen användes för att möta den flyktingkatastrof där massor av människor - hundratusentals, ja, över en miljon människor - spreds ut över Burundi, Tanzania, Uganda och östra Zaire. Då människorna väl hade fått den första hjälpen visste man inte hur man skulle få dem att gå tillbaka till Rwanda. Naturligtvis var det också ett öppet sår i den nationen. Den ena folkgruppen där, hutuerna, hade begått ett folkmord vänt mot en minoritet, tutsierna. Sedan vi under hösten sett hur tutsiarvingar börjat resa sig i östra Zaire och vänt sig mot flyktinglägren har vi fått vara med om hur alla dessa flyktingar - också inför våra ögon på TV-skärmarna - börjat röra sig i riktning tillbaka mot Rwanda. Det var en helt otrolig syn. Varje dag återvände massor och åter massor av människor - män, kvinnor och barn. Vi förstod att många av dem tidigare hade känt sig förhindrade, inte bara av rädsla för att återvända utan också av rädsla för de hutuledare som fanns i lägren. Många av oss var från första början helt klara över att det fanns flera hundratusentals människor kvar i östra Zaire som inte nåddes av den hjälp som de hemvändande fick. Vi upplevde detta som ett oerhört stort problem. Jag har själv tagit upp saken med utrikesministern och med vår biståndsminister Pierre Schori. Jag har också pratat med Jan Eliasson och tagit upp detta i Nordiska rådet med Norges utrikesminister och med de olika grupper som sysslar med utrikespolitik. Då utrikesutskottet hade tillfälle att besöka Bryssel tog jag upp frågan med Emma Bonino. Hon sade till mig: Om ni kan komma med ett realistiskt förslag är jag villig att sätta det i sjön. Emma Bonino är återigen tillbaka, och återigen har hon sänt ut ett nödrop om att något måste göras för dessa människor. Redan i höstas betvivlade jag att hjälporganisationerna skulle kunna göra sitt arbete utan att på något sätt få stöd av någon typ av fredsbevarande styrka. Nu har det också visat sig att hjälparbetare både från Läkare utan gränser och från Röda korset har blivit utsatta för hot, och i flera fall också för mord. De har nu tillfälligt lämnat Zaire och Rwanda. Vad som finns kvar är den svenska och den norska mission som har bedrivits under 70 år i det här området. Där kommer man nu med nödrop om hjälp. Jag såg i gårdagens tidning att Jan Eliasson är beredd att komma med hjälp. Men det många av oss undrar är varför det har fått dra ut på tiden på det här sättet. Är det återigen bara en förespegling om att hjälpen skall komma, eller kommer det verkligen att ske någonting som gör att dessa hundratusentals människor får hjälp? Det dör många barn och vuxna varje dag.
Fru talman! Jag noterar en skillnad mellan talarna i debatten. Alla talare utom Göran Lennmarker uppehöll sig vid frågor som rör hela världen, inte minst FN. Jag tror att det för oss alla blir alltmer begripligt varför den moderatledda regeringen aldrig lyckades få Jag delar i väldigt hög grad Ingrid Näslunds syn på hur inre problem i länder ofta har en internationell koppling. Det gäller inte minst främlingsrädslor som Ingrid Näslund talade om. Jag tycker att det Bodil Francke Ohlsson tog upp, vattenbristen i världen och det enormt stora problem det är, verkligen är värt att uppmärksamma. Jag utgår från att den frågan kommer att uppmärksammas ordentligt vid det uppföljningsmöte i form av ett toppmöte av FN:s miljökonferens som äger rum i juni. FN är en mycket viktig organisation i hela vårt internationella samarbete. Då är det också viktigt att FN fungerar väl. Det behövs FN-reformer. Jag kan inte här gå in på alla de reformer som behöver göras. Eva Zetterberg har pekat på en del utöver dem jag redan nämnde. Jag håller med henne på alla områden. Det behövs mera jämställdhet i FN, och vi behöver se över hur generalsekreteraren nomineras och väljs, FN:s betalningsdiciplin osv. Det behövs också, Bodil Francke Ohlsson, en bättre grund för FN:s biståndsorganisationer. Man kan inte ta bort någon del. Det måste vara både obligatoriska bidrag och förhandlade bidrag men också frivilliga bidrag. Alla tre grupperingarna bör vara med även framöver. Men mixen borde vara bättre. K-G Biörsmark brukar erinra oss om biståndet. Jag tycker att det är bra att vi för en debatt också om biståndsnivån. Våra ekonomiska svårigheter har lett till att vi måste sänka biståndet. Det är ingen angenäm situation för oss. Samtidigt tror jag att människor utanför vårt lands gränser - jag tror de flesta svenskar också - inser att när man stramar åt på alla andra områden i samhället måste det dessvärre även drabba biståndet. Vi har ingenting att skämmas för, eftersom Sverige fortfarande har en tätposition vad gäller biståndet i världen. Vi kan med vårt bistånd göra goda insatser, t.ex. för människorna runt de stora sjöarna i södra Afrika. Det har också gjorts stora humanitära insatser. Fortfarande söker vi det bästa sättet att nå fram till politiska lösningar av konflikten runt de stora sjöarna. Jag tror att en konferens som skulle samla alla ledarna kanske vore den bästa möjliga framkomstvägen. Eva Zetterberg nämnde Guinea-Bissau på ett sätt som om det hade beslutats att upphöra med biståndet dit. Jag känner inte till något sådant beslut. Däremot gör Sida just nu en översyn av biståndet till Guinea Som jag nämnde skall jag ägna mig åt Asienfrågorna de närmaste dagarna. K-G Biörsmark ställde en del frågor om detta. När utrikesministrar från EU och Asien träffas kommer självfallet frågor om demokrati och mänskliga rättigheter upp. Det gäller naturligtvis behandlingen av människorna i Östtimor, liksom mänskliga rättigheter i Kina. Jag har deltagit i ett sådant ASEM-möte tidigare. Det här gavs det tillfälle till både i den allmänna debatten - då är det ganska allmänt - och vid många informella möten under sammanträdesdagarna. Jag är övertygad om att jag kommer att få tillfälle att ta upp dessa frågor. Utvidgningen av samarbetet mellan EU och de asiatiska länderna är en fråga som kommer att diskuteras. Det är inte Taiwan som då står i förgrunden. Det är så, Karl-Göran Biörsmark, att varje regional grupp behandlar först frågan om att släppa in ytterligare någon deltagare. Jag tror att frågan om Taiwan därmed på förhand är avförd. Kina är med i ASEM gruppen. Men det finns en viss annan utvidgning som diskuteras. Vi får återkomma till det när den regionala asiatiska gruppen har uttalat sig vad den vill. Sedan får vi ta ställning till det. Även om jag här ägnat ungefär hälften av regeringsdeklarationen om utrikespolitiken åt FN och globala frågor finns det alltid önskemål om att ännu mer borde ha sagts om just det globala. Det finns väldigt mycket att ta upp. Jag skulle önska att riksdagens ledamöter insåg att det finns en viss begränsning men också att man inte för utrikespolitik genom att göra en katalog av problem i världen och uttala fördömanden eller göra vissa påpekanden om dem. För att över huvud taget komma till rätta med t.ex. mänskliga rättigheter och demokrati tror jag att det konstruktiva engagemanget och en konstruktiv diskussion - den må också vara kritisk - är en bättre framgångsväg än att bara uttala fördömanden. Jag går över till att kommentera Göran Lennmarkers anförande. Han skilde sig inte bara genom att endast tala om europeiska frågor utan också i tonen. Det var en ovanligt sur Göran Lennmarker, måste jag säga. Det var fel på det mesta. Den socialdemokratiska regeringen anklagades för att analysera EMU frågorna för mycket. Vi skulle inte analysera, utan vi skulle göra som Carl Bildt har sagt, nämligen att peka med hela handen. Sedan skall svenska folket rätta sig därefter. Nu är det inte vår modell, utan vi vill föra en öppen diskussion om EMU, för det är ganska komplicerade frågor, och vi tillåter oss faktiskt det. När Göran Lennmarker kommer över på NATO blir han själv ganska otydlig. Han gav en sorts besked i dag, nämligen att Moderaterna inte anser att Sverige nu bör söka medlemskap i NATO. Det är bra att det sägs därför att det spred sig en viss oklarhet efter Carl Bildts radiointervju under nyårshelgen. Men Lennmarker fortsätter med att säga att Moderaterna på något sätt ändå är på glid in i NATO. Det här skapar en ganska stor otydlighet som just i säkerhetspolitiken är besvärande. För den svenska regeringen är förhållandet till NATO helt okomplicerat. Vi samverkar nära med NATO i fråga om krishantering, konfliktfrågor, fredsbevarande frågor. Vi gör det på ett mycket konstruktivt sätt, vi känner oss välkomna och tycker själva att det berikar. Vi kan göra mycket mer tillsammans. Den här nära samverkan vill vi fortsätta med, men däremot har vi inga planer på att söka medlemskap. Det är vad som gäller nu. Samtidigt är det en självklarhet att den säkerhetspolitiska position vi har, militär alliansfrihet, inte är något mål utan ett medel för oss att bygga fred för vårt eget land och i omgivningen. En sådan position är inte en gång för alla given. Den öppenheten måste man ha. Jag tillfrågades om olika uttalanden som gjorts här och där och vad det är om gäller. Det som gäller i nuet är beskedet i regeringsdeklarationen. Sedan skall vi vara öppna att delta i en säkerhetspolitisk diskussion med ögon och öron öppna. Den övertro man har på att NATO som det allena saliggörande vad gäller att vara alleuropeisk säkerhetsordning tycker jag är fel. Jag tror mycket mer på det som Helena Nilsson frågade om. EU är en mycket viktig del. Även om vi inte har ett nordiskt program för hur vi hjälper baltiska stater att vara med i EU är det ändå på det viset att vi gör väldigt mycket biståndsmässigt. Vi ger av vår praktiska erfarenhet. Vi har människor från våra ministerier som finns med i de baltiska utrikesdepartementen för att hjälpa dem att förbereda sig bättre för deras kommande EU-medlemskap, som kommer att vara otroligt betydelsefullt för deras länder och för en större och bättre säkerhet för hela Östersjöområdet.

Fru talman! Í juni i år genomför FN en uppföljningskonferens om miljötoppmötet i Rio de Janeiro. Rioåtagandet förpliktar. Den dåvarande regeringen med Olof Johansson och Görel Thurdin som miljöministrar höll en mycket hög profil vid 1992 års FN I flera avseenden var resultatet av Riokonferensen också en stor framgång. Jag vill här särskilt lyfta fram det lokala perspektivet i Agenda 21, den ambitiösa handlingsplan för hållbar utveckling som antogs i Rio. Ett stort antal medborgare runtom i världen är engagerade i arbetet med att förverkliga Agenda 21 på lokalplanet. Det är ett verksamt instrument för att implementera resultatet från FN-konferensen. World Watch Institute uppmärksammar i sin senaste årsrapport tillståndet i världen år 1997 och arvet efter Rio. Bilden som målas upp i denna artikel är dyster. Under de fem år som gått sedan Riomötet har våra biologiska tillgångar minskat drastiskt. Tusentals växter och djurarter har utrotats. Klyftan mellan rika och fattiga har vuxit på fem år. Agenda 21 innehåller en tydlig koppling mellan kampen för en god miljö och kampen mot fattigdomen. Miljö och utvecklingsfrågorna hänger intimt samman. När ekonomin försämrats i den rika världen har många länder tvingats överge sina åtaganden visavi utvecklingsländerna. Här är Sverige inget undantag, även om vi minskat från en biståndsnivå som mätt i BNI låg i världstoppen till en som är bland de fem bästa. I Agenda 21 stod man fast vid åtagandet att höja nivån till 0,7 % av BNI. Detta åtagande klarar alltså Sverige, trots minskningen av biståndet. Däremot har genomsnittet nu sjunkit till sin lägsta nivå sedan 1973 - ynka 0,3 % av BNI avsätts till bistånd. Dessa nedskärningar har självfallet också drabbat Finns det då något positivt att säga? Ja, på ett par områden har goda resultat redovisats. Som jag nämnde tidigare har vi kommit vidare med det nationella arbetet med den lokala Agenda 21. På det globala planet ser vi att produktionen av ämnen som bryter ned ozonlagret minskar. Montrealprotokollet från 1987 har alltså givit resultat, och produktionen av det allra farligaste ozonnedbrytande ämnet, som förkortas Om vi har ett litet längre tidsperspektiv än från Riomötet 1992, kan vi också konstatera att utsläppen av luft och vattenföroreningar från industriländerna har minskat och att en striktare lagstiftning mot föroreningar från trafik införts. Den framtida livsmedelsförsörjningen är en av de svåra frågor vi har att hantera globalt. Centerpartiet har upprepade gånger kritiserat vårt svenska bistånd för att fokusera på det storskaliga och glömma det grundläggande. Sverige har ju gärna stött industrialiseringsprojekt men först på senare tid ägnat intresse åt stöd till ett hållbart jordbruk. Vi upplever nu att världsproduktionen av spannmål har stagnerat, och likaså fiskefångsterna. Samtidigt växer efterfrågan, eftersom världens befolkning ökar med ca 90 miljoner människor per år. Vi kan också se att det höjda välståndet i Asien ökar den här efterfrågan. Därför menar vi i Centerpartiet att den gemensamma jordbrukspolitiken måste ses i sitt globala sammanhang. Vi måste också inom EU agera så att den gemensamma politiken skapar förutsättningar för en bättre global livsmedelstillgång. Vi måste vårda de resurser och de gemensamma förutsättningar som finns för livsmedelsproduktion i Europa. Men för den skull skall vi inte ge överskottet i bistånd, utan stödja biståndsländerna att själva utveckla sin egen livsmedelsproduktion. Lokal livsmedelsproduktion är en trygghet för den enskilda familjen och också för närområdet, regionen och landet. Brist på mat är nämligen en orsak till både oro och konflikt. Rovdrift och miljöförstöring är också en grund till konflikter. Därför blir miljöpolitiken både nationellt och globalt så viktig för att vi skall kunna uppnå gemensamma lösningar för fred och utveckling.

Fru talman! Indragningarna måste också drabba biståndet, sade utrikesministern. Men så var det inte tänkt, när Geijer, Hernelius och Bengtsson formulerade sig för 20 år sedan. Tanken var ju att vi skulle se proportionerna globalt och att svenska ekonomiska bekymmer inte skulle betalas av världens allra fattigaste. Det var tanken, men den har Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern övergivit. Nej, moderaterna har ju aldrig varit med på den vagnen över huvud taget. När det gäller ASEM-utvidgningen har jag hört ryktas att Burma skulle kunna vara aktuellt, även om inte utrikesministern sade det. Att en utvidgning skulle kunna ta in Burma medan det demokratiska Taiwan stod utanför är nästan horribelt! Utrikesministern sade också att alliansfriheten inte är ett mål utan ett medel och antydde att en förändring kan komma till stånd framöver. Vi vet inte, men vi skall ha en öppen attityd. Jag konstaterar att detta är en helt annan formulering än den statsministern hade. Han sade att vi är alliansfria och så skall förbli. Fru talman! I måndags förra veckan träffade jag här i riksdagen 200 gymnasieungdomar som under veckoslutet hade deltagit i en konferens anordnad av Peace Quest och Svenska FN-förbundet. Temat för konferensen var idéer till ett bra FN. Resultatet av ungdomarnas diskussioner finns i en 30-sidig sammanställning. Jag måste säga att det var en fantastisk upplevelse att få träffa 200 gymnasieungdomar som tillbringat en hel weekend med att borra sig in i frågan om hur vi skall forma FN. Jan Eliasson fick detta dokument, så det finns på departementet. Det går alltså bra att ta del av det, vilket utrikesministern kanske redan har gjort. Jag vill ändå lyfta fram ett par saker som ungdomarna säger i skriften. Demokratisering av FN:s säkerhetsråd - möjliga lösningar: Vi anser att förändringarna i rådets sammansättning inte bör främja vetorätten utan i stället inskränka den. Säkerhetsrådet bör utökas för att få en rättvisare geografisk representation. Dock får rådet inte bli så stort att det blir oförmöget att fatta snabba beslut. I dokumentet tar de upp förebyggande av fredsbevarande insatser, FN:s finansiering, vapenexporten, m.m. De har många goda förslag. Jag lyssnade på ungdomarna och slog sedan på tv:n där hemma, som förflyttade mig ned till Serbien och Belgrad. Jag såg hur ungdomarna där går ut och demonstrerar för att resultaten av demokratiska val skall gälla. Detta inger hopp. Det är viktigt att säga det här i debatten, därför att det ibland kan bli litet dystert. Men när ungdomarna visar sådan entusiasm och kraft kan man andas optimism. Jag skall sluta med att tala om ett stort bekymmer inom utrikespolitiken. Det rör Iran. En av världens grymmaste regimer finns ju i det muslimskt fundamentalistiska Iran. Det har nu gått åtta år sedan ayatolla Khomeiny dömde Salman Rushdie till döden. Mordhotet riktar sig inte bara mot Satansversernas författare utan även mot dem som haft med boken att göra när det gäller att trycka den. Samtidigt har förföljelserna mot författare och journalister i Iran stegrats de senaste månaderna. Utrikesministern nämnde fallet med Faraj Sarkoohi, som torterats och förnedrats för sin vägran att böja sig för regimen. I Storbritanniens parlament finns en grupp för mänskliga rättigheter, liksom vi har en här i riksdagen. Den gruppen har gett ut en rapport om den iranska statens terrorism. På framsidan av rapporten finns en bild av Zahra Rajabi, som mördades i Istanbul för ett år sedan. Hon var en av de i raden av oppositionella i Iran som fått sätta livet till. en konferens i Jordanien. Nyligen har vi fått veta att en av den svenska regeringens delegater var författaren Jan Myrdal. Det är en person som offentligt försvarat dödsdomen mot Salman Rushdie och gått i god för historieförfattaren Robert Fourisson, som påstår att judarna ljugit ihop förintelsen. På vilket sätt tror utrikesministern att en sådan utnämning stärker Sveriges möjligheter att hävda demokrati och mänskliga rättigheter? Vilken signal om mänskliga rättigheter i stater med muslimsk befolkning tror utrikesministern att vi sänder med en sådan utnämning?

Fru talman! Utrikesministern talar om behovet av konstruktiva samtal - av dialog i stället för fördömanden. Det tror jag att vi alla välkomnar. Det behövs ett spektrum av olika sätt att angripa problemen i världen. Men nog måste det ändå behövas fördömanden? Nog måste det ändå behövas talas klartext ibland, utrikesministern? Jag undrar litet grand hur Socialdemokraterna ser på sin egen historia. Jag nämnde några exempel ur Wilhelm Wachtmeisters bok där han ondgjorde sig över Palmes kritik av USA:s krigföring i Vietnam, och hävdade att stor skada hade skett inom Sveriges diplomatiska förbindelser och att världsproblemen ökat i och med detta fördömande. Var det fel? Var det fel av Palme att tala klartext? Det andra exemplet jag nämnde gällde Edelstam. Wachtmeister säger att Chiles åtgärd att utvisa Edelstam besparade den svenska regeringen nödvändigheten av att hemkalla honom. Delar utrikesministern denna syn på Edelstam? Jag vill hävda att större delen av svenska folket inte har denna uppfattning, utan att man ser honom som en av våra bästa företrädare för svensk utrikespolitik som gjorde stora insatser mot diktaturen i Chile. Han räddade tusentals människor, och han är väl värd att jämföra med Raoul Wallenberg. Jag frågar därför utrikesministern på nytt: Är det inte nödvändigt att uttrycka sin kritik och försöka påverka enskilda länder? Karl-Göran Biörsmark talade ingående om situationen i Iran. Jag vill bara lägga till att förutom fallet Sarkoohi och överträdelserna mot enskilda människor så är situationen för kvinnorna svår. Ingen kvinna har vanliga medborgerliga rättigheter. Här krävs det att Sverige agerar på ett annat sätt. Andra exempel har diskuterats i Sverige riksdag, t.ex. tullunionen med Turkiet. Man hoppades uppnå förbättringar för mänskliga rättigheter i Turkiet, men hittills har man inte sett några sådana. Medelhavsstrategin och Marocko har också diskuterats i riksdagen. Vad har Sverige kunnat uppnå i förhållandet med Marocko? Jag måste tillstå att jag inte har sett några resultat - regeringen har åtminstone inte redovisat några sådana. Utrikesministern kommenterade frågan om biståndet och talade om hur mycket Sverige har kunnat åstadkomma trots en sänkt budget. Ja visst - Sverige har i stort sett ett bra bistånd. Men när man hör Göran Lennmarker skulle man kunna få intrycket av att det är så fyllt av problem och felsteg att det vore bättre att lägga ned alltihop. Då skulle vi bespara oss de problemen. Jag undrar om det inte är det som Moderaterna egentligen förespråkar. Men vi andra som trots allt vill ha ett visst bistånd och som anser att större delen av det sköts på ett bra sätt måste kunna se att den totala sänkningen från västvärldens sida har en väldigt negativ betydelse. Jag vet att inget beslut är fattat om Guinea-Bissau, men man stryper långsamt de insatser som finns där. Jag är väldigt oroad över att vi till slut landar på ett helt nedlagt bistånd till Guinea-Bissau. Fru talman! Jag vill ta upp frågan om situationen för barnen vi världen. Årligen kommer rapporter från FN:s barnfond Unicef och en rad andra studier från Rädda Barnen m.fl. Det finns många stora problem, t.ex. barnarbetet. Minst 250 miljoner barn finns i barnarbete runt om i världen. Hur agerar vi? Svenska företag har faktiskt gjort en insats genom att visa på att de vill ha en viss märkning. De vill gå före, och accepterar inte t.ex. mattor som tillverkats av barn. Jag undrar också över vad vi gör för barnen i krig. Minst 33 väpnade konflikter pågår i världen där barn under 18 år, och t.o.m. under 10 år, har tvingats delta. Sverige?

Detta trots att t.ex. Lisbet Palme har påpekat att budgeten för FN:s barnfond inte är större än vad två amerikanska specialjaktplan kostar eller nio till tio timmar av jordens rustningskostnader. Detta bistånd är i Sverige en väldigt liten del. Det finns intressanta studier av bl.a. Stefan de Wylder som visar på hur ett lands totala budget kan vara liten men att man ändå satsar på barn. Det finns inget absolut förhållande mellan ett lands rikedom och hur man satsar på barnen. Vad gör Sverige för att lyfta fram dessa exempel och visa på hur väsentligt detta är?

Fru talman! Då är det dags för Miljöpartiets följetong. Jag har dragit den varje gång vi har haft en utrikespolitisk debatt i riksdagen. Följetongen heter "En internationell miljödomstol". Miljöpartiet lade fram motionen om den för första gången 1989. Motionen innehåller två yrkanden. Det första innebär att Sverige skall verka för inrättandet av en internationell miljödomstol. Texten i motionen har varit ungefär likadan i alla år, och det svar som getts i utskottet har också varit ungefär likadant i alla år. Man svarar att det finns en särskild miljökammare med ett tidsbegränsat mandat i den internationella domstolen i Haag. Man svarar att EG domstolen behandlar ett stort antal mål av miljörättslig karaktär och att det fr.o.m. i år också finns en havsrättsdomstol i Hamburg. Miljökammarens mandat i Haag går ut den här månaden, men man tror att det kommer att förlängas i ytterligare tre år. Det andra yrkandet innebär att Miljöpartiet anser att såväl stater som miljöorganisationer skall ha talerätt i den föreslagna domstolen. I de andra domstolarna tas bara mål mellan stater upp. Miljöpartiet menar att en internationell organisation skall kunna företräda och föra talan för sina medlemmar, t.ex. en ursprungsbefolkning. De gånger jag har talat för vår motion har jag som exempel bl.a. tagit upp Ken Saro Wiwas och ogonifolkets kamp för att stoppa den miljöförstöring som pågick i deras land i samband med oljeutvinningen och deras krav på ersättning till de drabbade människorna. Deras kamp visar att en ursprungsbefolkning, en minoritetsbefolkning eller folket i en region kan vara helt rättslösa i sitt eget land. Kampen är inte bara utsiktslös, utan den kan också vara direkt farlig för den enskilde. Vi vet ju alla hur det gick till slut för Ken Saro Wiwa. En av de gånger jag har pläderat för domstolen sade jag så här: Jag tror inte att vår motion om en miljödomstol kommer att bli en lång följetong i fortsättningen. Det dröjer inte många år innan det finns en sådan domstol. Det skall bli spännande att se vilket land som får äran av den. Inom FN finns en speciell kommission för brottsförebyggande åtgärder. Denna kommission hade ett möte i Wien i fjol. Härvid prioriterade man frågan om hur man skulle kunna skydda miljön med lagens hjälp. En delegation från Costa Rica föreslog en internationell miljödomstol - en speciell domstol för miljön. Efter vad jag har hört finns det nu en resolution därifrån som går ut på en begäran till generalsekreteraren om att undersöka möjligheterna för att få till stånd en sådan domstol. Framtiden får alltså utvisa om detta i dag var det sista kapitlet i Miljöpartiets miljödomstolsföljetong.

Fru talman! Jag vill avsluta det jag inte riktigt hann med i mitt huvudanförande när det gäller situationen i Zaire, Burundi och Rwanda. Sverige har ju hett eftersträvat posten i säkerhetsrådet. Jag hör också till dem som är glada att vi har hamnat där. Men nu har vi också ett oerhört stort ansvar för vad som händer. Vi har en stor kris som fortsätter att utvecklas. Zaire har talat om att dra in flera andra länder för att få hjälp med trupper. Uganda blir djupare och djupare inblandat, och det måste hända något positivt nu. Mukwege, den läkare från Lemera som jag nämnde som var här i förra veckan, berättar att under den senaste månaden har 1 800 personer dött i ett av lägren, av dem är 800 barn. 80 % av dem som dör är barn under fem år. Vi kan inte stå med denna skuld utan att försöka göra någonting. När det gäller den politiska insatsen hör jag till dem som tror att Sverige och Norge skulle kunna tjänstgöra som medlare här på grund av det stora förtroende som under ett 70-tal år har byggts upp. Det finns 1,2 miljoner kyrkomedlemmar i det här relativt begränsade området som har utgått ifrån norsk och svensk mission. Nu sköter de sig i stort sett själva med hjälpinsatser från svensk och norsk sida och med svenskt och norskt bistånd. Här har vi ett förtroende som de gamla kolonialmakterna inte har. Det borde vi ta vara på. Kan man förvänta sig något från den svenska regeringen? Jag vill också under någon minut ta upp några områden där jag inte är riktigt lika nöjd med regeringens agerande. Vad deras tankar är kan jag ju inte alltid avgöra. Det gäller områden eller länder där jag tycker att Sverige under årens lopp inte har visat tillräcklig tydlighet. Det gäller bl.a. Kuba där jag tycker att vi under många och långa år har krökt rygg för diktaturen och uppmuntrat diktatorn Castro. Castroregimens förtryck av de mänskliga rättigheterna är välkänt. Trakasserierna och förföljelserna av människorättskämpar, journalister och dem som vill reformera samhället har pågått i årtionde efter årtionde. Och det pågår tyvärr fortfarande med oförminskad styrka. Den spanska regeringens ansträngningar till teknisk assistans för att påskynda ekonomiska reformer har stött på stora hinder på grund av regeringens bristande samarbetsvilja. Den europeiska unionens försök till samarbete tycks också ha gått i stå när Fidel Castro vägrade att samarbeta om politiska reformer. Hoppet om en politisk öppning upplevde ett allvarligt bakslag genom ytterligare förtryck av oberoende grupper på Kuba - sådana som ingår i Consillo Cubano. I mars förra året uppmanade kommunistpartiets centalkommitté till hårdare tag för att bevara den ideologiska renheten som man säger. Absolut politisk kontroll tycks fortfarande vara det allt överskuggande målet för diktaturregimen. Biståndsinsatser på Kuba har återupptagits av den svenska regeringen. Jag tycker att det är på sin plats med humanitära sådana. Demokratiutveckling är också bra. Men hur utformas de? Är det hjälp till regimen eller till de organisationer som verkar för frigörelse från det rådande systemet? Det är befogat att vi gör allt vi kan för att stödja de människor som under årtionden kämpat för en annan samhällsordning, men om våra insatser hjälper Castro att hålla sig kvar vid makten är de högst betänkliga. Han är en olycka för Kuba, och har så varit under många årtionden. Jag vill också nämna några ord om Kina. Det är fortfarande så att 1,2 miljoner av Kinas befolkning befinner sig i arbetsläger. Vad gör världen för att tillräckligt starkt reagera mot detta? Det är oerhört viktigt att vi i samarbetet i ASEAN och ASEM i Asien gör allt vad vi kan för att tydligt betona att den väg Kina nu har följt i årtionden inte är den rätta. Den rapport som har kommit från US State Department säger att nu har man tystat all opposition. Så kan det väl inte vara, men det är väldigt litet som hörts utanför Kinas gränser. Det finns en person, Wei Jingsheng, som satt 13-14 år i fängelse, var fri ett kort tag och sedan fick ett lika långt straff. Nu befinner han sig i ett arbetsläger utanför Peking. Vad gör vi för att lyfta fram den opposition som trots allt har funnits? Kan vi betrakta samarbetet med Kina med samma ögon som vi betraktar samarbetet med andra länder? Jag vill se en förenad opposition ifrån EU och de länder som samarbetar för demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter.

Fru talman! Eftersom jag började min förra replik med FN och det globala, skall jag den här gången börja där Göran Lennmarker vill att jag skall vara, nämligen i Europa. Jag tycker att det som sagts i regeringsdeklarationen om utrikespolitiken är mycket tydligt vad gäller vår syn på NATO:s utvidgning. Hur den hanteras är en avgörande fråga under året. Det är en del i den dynamik som vi kan se efter det kalla krigets upphörande. Det handlar om respekten för länders val av säkerhetspolitisk position, men naturligtvis också om NATO:s och respektive lands ansvar för att de förändringar som nu sker skall stärka säkerheten i Europa och inte tvärtom. Vi framhåller att också NATO utvidgningen skall vara en öppen utvecklingsbar process. Detta är ju inte minst viktigt för de baltiska länderna. Om Göran Lennmarker försöker så split mellan Sverige och de baltiska länderna har han nog en ganska omöjlig uppgift. Vi samarbetar mycket väl och med full respekt för varandra även i de här frågorna. Jag hoppas att även ett parti som är så fokuserat på NATO skall förstå EU:s och EU-utvidgningens betydelse för den alleuropeiska freds och säkerhetsordningen. Jag vet att Moderaterna då och då har ganska svårt att se betydelsen av det civila samarbetet när man skall bygga fred. Man ser gärna bara till det militära, men det är inte det som gäller i dag. Det är mycket viktigare att vi i dag gör intensiva insatser för att bygga freden i vardagen med civila insatser. Jag hann inte med Göran Lennmarkers rallarsvingar mot Pierre Schori. Jag tror att Pierre Schori kan svara för sig själv. Men när man läser artikeln ser man att det faktiskt fanns en hel del som Göran Lennmarker inte ville citera. Jag skall citera en sak för att det skall bli någon balans i detta. Pierre Schori säger att: "Dokumenten inifrån Kreml som nu blivit tillgängliga bekräftar de skarpaste kritikernas bild av en maktfullkomlig, hänsynslös och blodig diktatur. Stalintidens Sovjetunionen var ett ondskans imperium." Detta är inte att stryka Sovjetunionen medhårs, Jag vill också svara på några andra frågor som jag har fått. Till Ingrid Näslund vill jag säga - det tog jag upp tidigare - att det är viktigt att vi är engagerade i området kring de stora sjöarna: i Rwanda, i Zaire och i Burundi. Inte minst är det viktigt att vi förlitar oss på de stora kunskaper som kyrkan och enskilda organisationer har. Vi kommer i både säkerhetsrådet, FN och andra sammanhang, liksom även bilateralt, att fortsätta att arbeta på det här sättet. Det är också så, Inger Näslund, att biståndet till Kuba självfallet går till demokratiutveckling, inte till stöd för regimen. Eva Zetterberg hade så många frågor att det är omöjlig att svara på dem. Jag tror att de var 15 stycken, och därmed får jag låta bli att svara. Vi gör stora insatser för att följa upp alla barninitiativ vi har tagit internationellt. Mänskliga rättigheter handlar inte bara om att fördöma, sade jag, utan också om att vara konstruktiv. Men naturligtvis skall vi föra fram kritik. Det ingår ju också i det konstruktiva arbetet. Slutligen: Ungdomskonferensen Peace Quest var en mycket fin konferens, och vi bidrog också från UD till att finansiera den. Jag skulle önska att den ungdomliga tro, internationella solidaritet och samarbete som där visades prov på också kunde inspirera oss alla andra.

Fru talman! Dagens utrikespolitiska debatt har, som jag ser det, på ett område tydliggjort åsiktsskillnaderna jämfört med tidigare debatter. Det gäller synen på den svenska militära alliansfriheten. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag tycker att det är bra att det finns en stabil mittfåra i den svenska politiken som slår vakt om den svenska militära alliansfriheten. Men jag kan också konstatera att mina borgerliga bröder i dag har deklarerat att man strävar efter ett svenskt medlemskap i NATO och att man ser det nya NATO som den alleuropeiska säkerhetsorganisationen. I och för sig säger man också att medlemskap kan vänta. Men målet står klart. Jag kan då bara konstatera och samtidigt påminna om att NATO, nytt eller gammalt, står för ett territoriellt gemensamt försvar, helt beroende av sitt kärnvapenparaply. Kärnvapenparaplyet är väl kanske det som vi minst diskuterar; vi diskuterar det alldeles för litet. Som jag också sade i min inledning ser vi i Centerpartiet en stor roll för Sverige och Finland som militärt alliansfria att kunna agera utifrån den här styrkepositionen i de samarbetsstrukturer som växer fram. Den militära alliansfriheten är faktiskt, som jag sade, en styrkeposition. Glädjande nog, och som tidigare också har refererats till, uttalar svenska folket precis samma sak, när de tillfrågas: Man vill se Sverige som militärt alliansfritt.

Fru talman! Eva Zetterberg ställde 15 frågor och fick inte svar. Jag ställde en fråga och fick inte heller svar. Frågan gällde just Sveriges och statsministerns syn på hur stark profil vi skall ha när det gäller Iran och de muslimska fundamentalisterna, men även synen på Jan Myrdals roll i sammanhanget och på frågan om han är den rätte personen att föra Sveriges talan. Men tystnaden var bedövande. Det är intressant att höra utrikesministerns formuleringar när det gäller NATO. NATO-frågan är en del av dynamiken, en öppen utvecklinsprocess. Jag kan bara konstatera att detta är helt andra tongångar än vad vi tidigare har hört i den här kammaren. Jag har en känsla av att Helena Nilsson och Centerpartiet snart kommer på efterkälken. Det är bäst att se upp. Eva Zetterberg ställde en fråga till mig just på det här temat. Hon undrade hur det kommer sig att Folkpartiets väljare är tveksamma till ett medlemskap i Det beror på hur frågan ställs. Gäller frågan dagens NATO, det gamla NATO, får man ett svar, gäller den de möjligheter som ligger framöver, med en utvidgning där andra länder eventuellt kommer med, får man ett annat. Det är den öppna dialog och diskussion vi vill ha. Vi har inte svaret på den frågan än. Men att sätta klackarna i golvet och uttrycka sig som statsministern gör - det är, menar vi, inte någon öppen attityd. Eva Zetterberg ber om djärvhet och litet visioner i utrikespolitiken. Det är bra, Eva Zetterberg. Men varför är då Vänstern så tövande, dröjande och tvekande inför EU-samarbetet och EU-utvidgningen? Vi har hört långa utläggningar från Gudrun Schyman om allt elände med detta samarbete. Se möjligheterna, Eva Zetterberg! Var med och riv gränserna mellan folken! Tro på ett intensivare samarbete!

Fru talman! Några av mina 15 frågor handlade just om hur Sverige skall agera konstruktivt inom EU. Det är precis det vi vill göra, när vi nu har hamnat i den situationen. Jag måste återkomma till utrikesministern med frågan om hur man uttrycker sig i internationella sammanhang. Visst fördömer Sverige ibland, men det är väldigt svaga uttalanden. Det var först häromdagen som utrikesministern i Köpenhamn kom med ett uttalande om Iran och författaren Sarkoohi. Och hur är det med Kina? Vi har faktiskt inte glömt hur man i samband med konferensen i Kina av någon anledning glömde bort att överlämna protestlistorna mot förhållandena på barnhemmen. Vart tog de vägen? Jag undrar om inte jag påminde utrikesministern om vad Palme sade, något som jag tycker att han gjorde mycket bra. Det påminner också om något annat från 70-talet, nämligen en sång: Å, å, å tjejer, vi måste höja våra röster för att höras. Är det kanske inte just det som utrikesministern och den svenska regeringen måste göra i vissa sammanhang? Avslutningsvis, fru talman, vill jag bara säga: Jag började med att tala om trovärdighet. En svensk utrikespolitik måste bottna i att vi har en nationell politik som vi kan vara stolta över och som gör att människor känner samhörighet. Jag vill upprepa det, eftersom även jag hade glädjen att träffa ungdomarna från Peace Quest. Det var oerhört inspirerande, men vad var det för frågor som de tog upp, förutom dem som här har nämnts? Jo, de tog naturligtvis upp frågan om svensk vapenexport. En sådan fråga var: Hur är det möjligt att Sverige kan exportera krigsmateriel till Indonesien, som ockuperar Östtimor? Men man undrade också varför Sverige inte i FN och i säkerhetsrådet har tagit upp en del av de frågor som jag nämnde. Jag menar att Sverige för att ha en trovärdig utrikespolitik måste ha en rättvis och solidarisk politik här hemma och måste agera för höjt bistånd och för solidaritet och rättvisa i världen. Det är den utrikespolitik som Vänsterpartiet vill stödja och som vi hoppas att regeringen vill utveckla.

Fru talman! Jag har i debatten här i dag lyft fram miljön i allmänhet och vattenproblemen speciellt. Vi anser att vattenproblemen är akuta och att arbetet med dem måste planeras internationellt, översiktligt och med start omedelbart. Ett antal institutioner utanför de etablerade miljöorganisationerna engagerar sig numera också för miljön. Världsbanken säger t.ex. att de flesta väpnade konflikter i världen efter 2050 kommer att ha orsakats av miljöproblem. Den har givit ut en riskprognos om detta. I somras höll CIA-chefen, alltså chefen för USA:s hemliga underrättelsetjänst, ett tal med rubriken Miljön på underrättelsetjänstens dagordning. Jag menar att vattenproblemen skall vara med på säkerhetsrådets dagordning som en permanent punkt. Jag tror att jag hinner med ett kort utdrag ur CIA Det är allmänt accepterat i västvärldens säkerhetsoch underrättelsetjänst att många av framtidens konflikter kommer att ha sina rötter i miljön, en term som till för kort tid sedan uppfattades som opolitisk. kommer att utgöra ett hot mot den existerande ordningen och ge upphov till djupa motsättningar bland rika och fattiga, mellan nord och syd. De rika inklusive Europa håller redan på att fälla upp vindbryggorna och mota bort asylsökande och invandrare. De angriper symtomen i stället för orsakerna. Låt oss angripa orsakerna.

Fru talman! Jag vill sälla mig till dem som uttrycker stark oro för utvecklingen i Iran. Jag skall också säga att jag är mycket orolig för en del av den opposition som gör sig bred i olika länder i Europa, inte därför att den opponerar mot regimen i Iran utan därför att den verkar vara samma andas barn när det gäller att förtrycka människor när den kommer åt. Jag menar att det är väldigt viktigt att vi är tydliga i dialogen med Iran. Människor förtrycks, och jag är själv mycket bekymrad för författare, för journalister och även för t.ex. konvertiter i Iran. Jag har arbetat med en del av de här frågorna. Under de sista minuterna skulle jag bara vilja säga några ord om NATO, som vi har kommit tillbaka till här i flera olika sammanhang. Jag tycker att det är glädjande att se att när det gäller utvidgning av NATO talar NATO självt och alla som på något sätt är inbegripna i detta om vikten av att Ryssland skall vara med i samtalen. Man har från Rysslands sida vänt sig emot NATO-utvidgningen, men jag tycker att det mer och mer stiger fram en bild när det gäller t.ex. Polen, Tjeckien och Ungern, som är de länder som är aktuella, av att den är oacceptabel men dock förhandlingsbar. Det är ungefär de signaler som man får från När det gäller de baltiska staterna och t.ex. Ukraina verkar det inte ens vara förhandlingsbart. Jag tycker inte att man skall acceptera det, utan det är till sist länderna själva, som vi allesammans har sagt, som skall avgöra vilken framtid de vill ha. Vi samarbetar på ett mycket bra sätt i Bosnien. Vad som blir vår egen framtid när det gäller NATO vet ingen av oss. Det beror helt och hållet på om det kan bli en samarbetsorganisation för alla länder i Europa.

Fru talman! Utrikesministern hävdade häromdagen att det är bra med en öppen debatt om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa men att hon ibland inte riktigt förstod vad debatten i Sverige handlade om. På den punkten delar jag hennes uppfattning. Det parti som utrikesministern företräder har ju med några få undantag - utrikesministern är ofta ett av dessa - ägnat sig åt att recensera och rent av censurera inte minst folkpartiinlägg i den nödvändiga debatten om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa. Detta har tvingat oss att argumentera också för rätten att få diskutera och analysera de olika alternativ som sedan flera år tillbaka diskuteras och analyseras i alla andra europeiska stater. Orsaken till den här konstiga debatten i Sverige är kanske att socialdemokratin behöver tid för att ställa om till den nya verkligheten. Av biträdande utrikesministerns framfart de senaste dagarna är det ju alldeles uppenbart att den omställningen inte går spikrakt framåt. Nu säger utrikesministern i dagens utrikesdeklaration att 1997 blir ett avgörande år, och så är det ju. Därför har vi i Sverige inte tid att vänta på att man skall göra upp med det retoriska arvet. Utrikesministern sade att utvidgningen av EU enligt regeringen är navet i utvecklingen av fred, säkerhet och samarbete i Europa, och det råder det total enighet om mellan regeringen och Folkpartiet. Fred, frihet och demokrati bygger man inte med svärd utan med öppna gränser och ständigt fördjupat samarbete mellan människor och folk. Men ändå har euforin från åren närmast efter murens fall ersatts av betydligt större realism. Varken EU eller FN, som vi i Folkpartiet ville se som hörnpelarna i den nya europeiska ordningen och för den delen också världsordningen, stod pall när krigsherrar och våldsverkare äntrade scenen i Europa. Vi tvingas därför återigen erkänna att det inte bara i Sverige utan också i det europeiska samarbetet alltjämt krävs att det ytterst finns militära medel för att hävda frihet och demokrati. Bosnien kommer att stå inristat med blod i Europas historia för mycket lång tid. Det NATO som vi nog alla var beredda att avskriva efter murens fall och Sovjetunionens upplösning visade sig efter några år vara det enda vi hade för att sätta stopp för folkmordet i Bosnien. Mot den bakgrunden tycker jag att dagens utrikesdeklaration kan ses som ett ganska beklämmande aktstycke i konsten att undvika att ta itu med verkligheten, att skyla över en meningslös, dimbildande retorik och ett försök att förskjuta perspektiven. Utrikesministern säger att NATO:s planerade utvidgning får ett avgörande inflytande. Ja, naturligtvis, det har vi ju från Folkpartiets sida hävdat under ett par års tid - men på vilket sätt, utrikesministern? Utrikesministern sade tidigare att hon inte kan svara på 15 frågor. Jag kommer att ställa flera stycken, men om det bara finns tid för att svara på en, svara då på den här: Vad blir konsekvenserna av en mycket begränsad eller på framtiden helt och hållet skjuten eller helt utebliven NATO-utvidgning för inflytandet på möjligheterna att skapa ett enat och säkrare Europa? Vilka följder kan det få för det som utrikesministern säger är så önskvärt, dvs. att vidmakthålla USA:s viktiga närvaro i Europa? Den frågan måste också kunna besvaras. Det kan inte vara så att USA alltid skall låta Europa sköta sina frågor utan att lägga sig i men alltid skall vara berett att skicka sina soldater till Europa för att offra sina liv när Europa ropar på hjälp. Utrikesministern säger: "NATO:s utvidgning får inte medföra nya skiljelinjer -." Men då uppstår frågan: Är de gamla skiljelinjerna i Europa bättre än de nya som kan skapas successivt i en dynamisk förändringsprocess? Varför är det bättre för Europas säkerhet att de länder som offrades till Stalin i Jalta för all framtid skall stanna utanför de västliga demokratiernas samarbete i NATO? Utrikesministern säger: "Vi vill se en odelad europeisk kontinent." Och förvisso är Europas säkerhet odelbar. Det är därför som vi från svensk sida, oavsett alliansfrihet eller någonting annat, inte kan avstå från att ha en uppfattning om allt det som sker eller inte sker i Europa. Det är bristen på samarbete, samarbetsvilja och instrument i Europa som är orsaken till att vi i dag i ett odelat Europa står med ett land, Bosnien-Hercegovina, som i praktiken är delat. "Politik är att vilja", sades det en gång i tiden. Det är väldigt mycket som man vill som politiker, men det får inte bara bli retorik, utan man måste också se till att skaffa sig möjligheten att förverkliga någonting. Utrikesministern säger att den här utvecklingen måste bygga på "samförstånd mellan Ryssland och NATO". Ja visst. Säkerheten "måste byggas tillsammans med Ryssland". Ja visst. "NATO:s utvidgningsprocess bör vara öppen och utvecklingsbar." Ja visst. Men vart leder det här för de baltiska staterna, om man av särskild hänsyn till just Ryssland och dess hotelser begränsar de baltiska staternas rätt att göra sina säkerhetspolitiska val? Den frågan måste man också svara på. Utrikesministern säger: Vi är beredda att samarbeta med NATO om i stort sett allt utom gemensamma försvarsåtaganden. Det är väl självklart. Vi är ju alla överens om att den militära alliansfriheten gäller, så länge Europa fortfarande präglas av det gamla Europas institutioner. Men det här med gemensamma försvarsåtaganden kan väl ändå inte vara någon dogm? Hur är det med FN-stadgans artiklar 42 och 43? Innebär inte de en förpliktande skyldighet för samtliga medlemsländer att ställa upp när säkerhetsrådet beslutar även om militära medel? Det kan väl inte vara så att det är mer tilltalande att vara skyldig att ställa upp med militära medel för fred och säkerhet i en organisation som fortfarande har fler diktaturer än demokratier som medlemmar, än i ett europeiskt säkerhetsorgan som bara innehåller demokratier? I utrikesdeklarationen hänvisar man på ett antal ställen till organ som man tycker är väldigt värdefulla och viktiga. Man säger att OSSE "lämnar ovärderliga bidrag" och att OSSE står för ett "modernt och brett säkerhetsbegrepp". Vad jämför man då med? Är det den där bokstavskombinationen som man utelämnar? Lämnade NATO något positivt bidrag för freden och säkerheten i Europa under det kalla kriget? Lämnade NATO något positivt bidrag till fred och säkerhet efter det kalla kriget, exempelvis i Bosnien? Hänvisningen till OSSE är uppenbarligen selektiv. I går hade jag en debatt här i kammaren med biträdande utrikesministern om situationen i Albanien. Tre gånger vägrade Pierre Schori att svara på frågan varför OSSE inte kritiserade lokalvalen i Albanien i oktober. Det berodde på att OSSE inte blev insläppt. Har Sverige protesterat mot detta? Det kan inte vara så att OSSE bara är bra som ett alternativ till NATO, utan det måste också kunna fungera när det gäller demokratins utveckling i Europa. Det har tidigare i dagens debatt hänvisats till artikeln i Svenska Dagbladet av Pierre Schori. Där framställs Reagan och Thatcher som de stora bovarna i det kalla kriget, kanske rent av arkitekterna till det kalla kriget och kärnvapenupprustningen - det nästan halvsekellånga kalla kriget - trots att de bara satt vid makten de sista tio åren av det kalla kriget. De töväder som vi hade, långt före Reagan och Thatcher, hindrade inte Ungern 1956, Tjeckoslovakien 1968 och Polen 1981. Men även då hetsade ledande svenska socialdemokrater mot dem som påtalade riskerna. Minns hetsen mot folkpartiledaren Sven Wedén i valrörelsen 1968, när han påpekade att det fanns möjligheter att Sovjet kunde göra allvar av hoten mot den spirande demokratin i Prag. Försök inte efterrationalisera debatten om gemensam säkerhet. Den har Socialdemokraterna använt för att stämpla dem som aldrig kunde tiga om kommunismens förtryck och övergrepp. Vad var det folken i Öst och Centraleuropa till slut befriade sig från? Var det från Reagan och Thatcher? Nej, om det nu skall kallas Schoridoktrinen eller något annat, handlar det mycket om att när Sverige under socialdemokratin raserar delar av det svenska välfärdsbygget och vår globala solidaritetspolitik skyr man inga medel för att tillrättalägga den aktuella eller historiska verkligheten så att den passar inrikespolitiska syften.

Fru talman! Jag tycker inte att det som Lennart Rohdin sade här på slutet kan stå oemotsagt. När Olof Palme i sin kommission skapade begreppet gemensam säkerhet var det en syn på förhållanden just då. Det innebar att man aldrig kan vinna säkerhet genom att rusta ännu mycket mera, utan att man i stället måste hitta ett sätt, finna varandra - även när man hade att göra med den typen av regimer som fanns då - i någonting som var ett läge som kunde betraktas som gemensam säkerhet, som alltså gjorde ett slut på upprustningsspiralen. Att det gjordes stora ansträngningar för detta för 20-30 år sedan tror jag att vi alla skall vara tacksamma för i dag.

Det är mycket svårt att förstå vad han är ute efter. Det viktigaste för mig är att vi nu tar till vara möjligheterna att skapa ett säkrare Europa. Det finns möjligheter i NATO-utvidgningsprocessen, men där finns också risker. Det inser t.o.m. NATO-staterna själva, även om Lennart Rohdin tycks vara helt omedveten om detta.
Fru talman! Som utrikesministern är väl medveten om ingick det i debatten om den gemensamma säkerheten även i vårt land en mycket hård och frän kritik mot de politiska företrädare som krävde en hårdare och skarpare kritik av förtrycket i de kommunistiska staterna, oavsett om man förespråkade militära rustningar eller ej. Det var en del av samma politik. Den gemensamma säkerheten, som man talade om då, var en gemensam säkerhet mellan demokratier och diktaturer, baserad på kärnvapenbalansen. Det är riktigt att jag ställde många frågor och att jag instämde i påståenden i utrikesdeklarationen. Det beror på att påståendena i sig är oförargliga men att de kräver en fortsättning. Den fråga som jag framför allt vill ha svar på gäller följande. Om man ser att NATO:s planerade utvidgning får ett avgörande inflytande måste man också svara på frågorna: Vad händer om det inte blir någon utvidgning? Vad händer om det blir en mycket begränsad utvidgning? Vad händer om utvidgningen skjuts på framtiden? Vad får det för konsekvenser för den av utrikesministern efterfrågade fortsatta amerikanska faktiska närvaron i Europa? Det är väl minst lika allvarliga frågor att svara på som frågan om en NATO utvidgning kan skapa förändrade gränslinjer i Europa, som för den delen inte är slutgiltiga.
Fru talman! Man kan rabbla upp en mängd sådana frågor i en tvåminutersreplik, men för att göra analysen krävs det litet mer tid än vad replikerna här i riksdagen ger tillfälle till. Det är självklart att det i alla utrikesdepartement görs en ordentlig analys av precis de frågor som Lennart Rohdin tar upp. Var alldeles säker på att vi håller på med det också i vårt utrikesdepartement! Vi kan ta upp det i andra sammanhang. Slutligen: Det som Moderaterna tidigare angrep och Folkpartiet nu angriper den socialdemokratiska politiken och framför allt Olof Palme för vad gäller gemensam säkerhet var att han inte stödde Reagans ansträngningar att försöka rusta ihjäl Sovjetunionen. Det är någonting som jag inte tänker be om ursäkt för.
Fru talman! Att jag stod på samma barrikad när det gällde rustningarna tänker inte heller jag be om ursäkt för. Men vi stod inte på samma barrikader när det gällde den hårda och skarpa kritiken av förtrycket i de kommunistiska staterna. Vi har ju även i vårt land haft en diskussion kring frågorna om NATO:s utvidgning i snart två års tid. Tyvärr har mycket handlat om formfrågorna. Men från svensk socialdemokrati har i den debatten under två års tid bara ställts frågorna om riskerna och farorna med en utvidgning av NATO. Det jag frågade utrikesministern var: Vad finns det för risker och faror med att en utvidgning inte äger rum? Det är inte alls så osannolikt med tanke på utvecklingen mellan de europeiska stormakterna. Vad är riskerna då? Och vad är riskerna långsiktigt för den amerikanska närvaron i Europa? De frågorna måste man också någon gång svara på, inte bara i interna analyser utan i den öppna debatt som utrikesministern så ofta efterfrågar.

Fru talman! Vad har hänt inom utrikes och säkerhetspolitik under det senaste halvåret? Finns det någonting i dagens regeringsdeklaration som inte kunde ha sagts i somras? Knappast. Något kvalitativt nytt har inte tillkommit, och det är väl bra. Om regeringsdeklarationens brist på upphetsande formuleringar beror på frånvaron av dramatiska förlopp är det positivt. Däremot kan vi se förändringar. NATO:s utvidgning rycker allt närmare. I den svenska debatten är NATO-frågan mer aktuell än på decennier. Moderaternas och Folkpartiets ledningar är starkt positiva till att Sverige skall bli medlem i NATO, även om det finns uttalanden där man menar att det kanske inte skall ske just nu, men i princip är det inga hinder. Övriga partier uttrycker varierande grader av skepsis, för att förenkla det starkt. Folkopinionen är fortsatt starkt negativ till medlemskap i NATO, även om andelen som inte har någon åsikt alls säkert har ökat. Låt oss granska grunderna för ett fortsatt nej till medlemskap. Är nej enbart ett uttryck för beröringsångest och oförmåga att begripa att NATO förändras? Så är det enligt Moderaterna och Folkpartiet, men för mig finns det andra grunder. Hur kommer NATO att förändras? Det vet vi inte. Det vet inte NATO-länderna själva. En funktion är dock självklar och bestående, nämligen att ge medlemmarna säkerhetsgarantier, om så krävs med kärnvapen. Faller detta har vi inte längre NATO. Synen på utvidgningen är helt klart splittrad inom NATO självt, och en snabb utvidgningsprocess kommer att sätta NATO:s sammanhållning på prov. Jag påstår alltså att NATO:s förändring är osäker. Det gäller såväl i vilken riktning som med vilken hastighet, om vi för ett ögonblick bortser från den närmast förestående utvidgningen. Vad som därefter händer ligger i det okända. Desto större anledning då att fråga sig: Vad har Sverige för nytta av att vara medlem? Den frågan måste kunna besvaras på ett sätt som vinner folklig förståelse. Det duger inte med några resonemang om att NATO har förändrats och att vi nu har en historisk chans att påverka utvecklingen eller att vi i praktiken ändå redan är medlemmar. Om vi först betraktar NATO:s grundläggande roll som försvarsallians måste vi se att Sverige för sin egen säkerhet inte behöver vara medlem. Har de militära hoten ökat? Nej, alla är överens om att de har minskat. Det är ju därför som vi har dragit ned vårt militära försvar. Kommer de militära hoten mot Sverige att kunna öka i framtiden? Självklart. Det vore nästan fånigt att hävda motsatsen, liksom att det över huvud taget aldrig kan uppstå en situation där det vore rationellt för Sverige att ingå i en allians. Men någon grund för medlemskap i dag och under den överblickbara framtiden finns inte. Eva Zetterberg citerade tidigare i dag Pierre Schori. Det skall jag också göra, och från samma tillfälle - i Sälen den 28 januari: "För mig framstår det som egendomligt att Sverige, som klarade sig bra utan NATO under det kalla krigets istid, nu i töväderstider skulle behöva söka skydd inom en militärallians där kärnvapen fortfarande är en central doktrin". Blir det billigare, för att betrakta en annan aspekt av det folkliga motståndet? Knappast. Och det behöver nog bli avsevärt billigare om just den saken skulle innebära att frågan om medlemskap finge något ökat folkligt stöd. De krafter inom NATO som vill ha oss som medlemmar anser så bl.a. för att vi i en vidgad mening är nettobetalare och för att vi i övrigt inte kommer att bereda alliansen några bekymmer. Låt oss lämna de här två egoistiska argumenten och granska ett annat. Europeisk säkerhet har gynnats av att Sverige har varit alliansfritt. Vår position har inte i något avseende försvagats eller hindrats av det, så vi skulle kunna söka andra lösningar. Det är svårt att finna att det i dag är annorlunda. Sverige hindras inte heller från att delta i säkerhetsskapande arbete. Sveriges internationella engagemang, t.ex. i säkerhetsrådet, gynnas tvärtom av att vi står utanför militära allianser. Om vi utgår från att Sverige fortsatt vill bedriva arbetet i nuvarande omfattning går det sålunda alldeles utmärkt, och några hinder för att öka våra insatser kan jag heller inte se. Jag kan inte finna annat än att vi både av egoistiska och av altruistiska skäl kan hålla fast vid ståndpunkten att vi skall stå utanför NATO. Anhängarna till ett medlemskap måste kunna svara på frågan: Till vilken framtida nytta? Det folkliga motståndet grundas också på den historiska erfarenheten. Militär alliansfrihet har bevisligen inte fört Sverige in i krig. Att neutralitetspolitiken i praktiken varit föga strikt ändrar inte detta faktum. Vi har klarat oss - det är så att säga inget att resonera om. Vidare tror jag att det finns en folklig insikt om NATO:s roll som verktyg för stormakten USA:s intressen. USA engagerar sig inte i NATO av omsorg om andra länder. Man gör det för att NATO kan användas för den egna nyttan. Det är inget suspekt med detta. Det är bara ett konstaterande om att vi måste räkna med att NATO har den funktionen. Små länder kan naturligtvis vara villiga att underordna sig NATO:s och USA:s intressen, men jag ser inga rationella skäl till att Sverige skall göra det. Fru talman! Sveriges riksdag påverkar inte NATO:s utvidgningsprocess i annan mening än att vi själva inte deltar i den. Deltagandet i Partnerskap-förfred-samarbetet räcker för Sveriges del när det gäller organiserat förhållande till NATO. Det sista är dock en minoritetsståndpunkt inom mitt parti. Majoriteten menar att vi skall lämna samarbetet. NATO:s utvidgning? Nej, inte i annan mening än att vi inser politiska realiteter. Det folkliga ryska motståndet går knappast att rå på under en mycket lång tid. Det ryska imperiet är tillbaka vid 1640 års gränser. Det är klart att Ryssland ser sig självt som förlorare i 1980 och 90-talens utveckling. Det är klart att man ser NATO som fiende. Vem skall man annars rikta sig mot? I vilken utsträckning den ryska ledningen eller varje politisk kraft som vill ha inflytande i Ryssland av inrikespolitiska skäl tvingas stödja sig på och uppmuntra en sådan opinion går inte att säga, men att vi har en osäkerhetsfaktor av rang är helt klart. I detta spel har vi inget att skaffa. Sverige kan göra bäst nytta utanför NATO.
Fru talman! Det är inte bara utrikesministern som ägnar sig åt dimbildning i dagens debatt. Jan Jennehag frågar vilka skälen skulle vara för att överge den svenska alliansfriheten och gå in i NATO i dag. Det kan inte jag svara på, eftersom Folkpartiet aldrig har förespråkat någonting sådant. Vad vi diskuterar är behovet av att det framtida Europa förutom EU, FN, OSSE och Europarådet också har militära medel för att ytterst kunna sätta emot sådana händelseutvecklingar som vi har haft i Bosnien under fyra års folkmord. Om vi kan få till stånd en gemensam europeisk organisation som omfattar fler stater än de som ingår i det gamla och i dagens NATO och som inlemmar de nya demokratierna i Öst och Centraleuropa - med krav på fredlig hantering av gränskonflikter och på demokratisk kontroll av försvarsmakterna - är det till gagn för Europa. Att NATO förändras för att kunna ta itu med den nya uppgiften konflikthantering och alltmer fördjupar samarbetet med Ryssland är önskvärt även från svensk utgångspunkt. Med en sådan utveckling blir frågan om Sverige skall vara med eller ej egentligen rätt ointressant. Det blir en fråga om vad som är praktiskt. Det blir en fråga om på vilket sätt vi bäst får inflytande på den utveckling som sker. Om vi nu skulle få en organisation som successivt omfattar alltfler av Europas demokratier, som tar itu med den nya uppgiften konflikthantering, som fördjupar samarbetet med Ryssland alltmer - är det då otänkbart för Vänsterpartiet att Sverige är med, oavsett vilken bokstavskombination som kommer att beteckna den organisationen?
Fru talman! Det jag har försökt beskriva är det NATO vi kan se i dag och efter något slags rimlig prognos för hur det kommer att fungera i morgon. Jag tror inte att vi får ett NATO som lämnar § 5 - de militära säkerhetsgarantierna. Det är inte det nya förändrade NATO - det som Lennart Rohdin beskriver - som kandidatländerna söker. Man vill ha militära säkerhetsgarantier. Jag kan förstå det. Jag säger bara att Sverige i dag inte behöver de säkerhetsgarantierna. Att ta ställning till en organisation som kanske inte ens kommer att heta NATO - det är ju trots allt North Atlantic Treaty Organization - ser jag inte som särskilt meningsfullt i dagens debatt. Det vi skall upplysa våra väljare om är hur vi ställer oss till att medverka, delta och kanske ingå i NATO:s utvidgning. I den frågan tycker jag att det är alldeles utmärkt om Folkpartiet motsätter sig denna utveckling. Då har jag missbedömt situationen och också den allmänna debatten, där Folkpartiet ses som en kraft som kan tänka sig att ingå i dagens NATO. Inte minst Folkpartiets förra ordförande, för att återigen hänvisa till mötet i Sälen, gav det bestämda intrycket vid sitt sista offentliga framträdande som partiledare för Folkpartiet i sådana här sammanhang.
Fru talman! Det var som jag anade; det var de fyra bokstäverna som var problemet för Vänsterpartiet och inte vad den gemensamma säkerhetsorganisationen i Europa skall användas till. Trots den mytbildning som Jan Jennehag sprider även om Maria Leissners framträdande i Sälen har Folkpartiet faktiskt förespråkat att Sverige aktivt på alla sätt skall medverka till att vi får denna nya gemensamma säkerhetsorganisation i Europa, som också har militära medel att sätta in om detta behövs. Vi har de senaste åren tyvärr sett att det kan bli fallet även i det nya Europa. Sverige behöver inte militära säkerhetsgarantier, säger Jan Jennehag. Nej, det är inte alls skälet för oss att verka för den nya gemensamma säkerhetsorganisation som ett förändrat och utvidgat NATO kan bli. Men hur ställer sig Jan Jennehag då till de militära säkerhetsgarantier som är inskrivna i § 42 och 43 i FN:s stadga? Jag tror inte att vi behöver dem heller, men vi är med i FN därför att vi är beredda att ta ett globalt ansvar. Är det lättare för Vänsterpartiet att vara med om militära säkerhetsgarantier i FN, där en lång rad diktaturer och ockupationsmakter är med och bestämmer reglerna, än i en gemensam europeisk säkerhetsorganisation som enbart består av demokratier?
Fru talman! Den sista frågan är komplicerad. Jag skall förenkla den och svara ja. Det är så. Vi är hellre med och stärker FN:s förmåga att hantera även militära medel än medverkar till att Sverige kommer med i ett NATO som fortfarande omfattas av § 5. Det handlar inte om bokstavskombinationen utan om grunden för NATO:s existens. Grunden är att med kärnvapen som yttersta grund garantera medlemmarnas säkerhet. Vi tror inte att en militärallians med den konstruktionen bidrar till ökad säkerhet i Europa. Tvärtom tror vi att den typen av militärallianser inte behövs, utan att de är skadliga för Europas och världens framtida säkerhet.

Fru talman! Det som utrikesministern läste upp för ett par timmar sedan får inte bara förbli ord. Om vi inte vågar fylla orden med innehåll blir de tomma och saknar grund, och det går inflation i orden i utrikespolitiken. Kan det vara därför som många människor tycker att vi har en visionslös och fattig tillvaro? Är det möjligen därför som kammaren i dag i princip har varit tom på socialdemokratiska riksdagsledamöter? Det är aldrig någon som ställs till svars i utrikespolitiken. Det hänvisas till dolda förhandlingar, och det uttalas vackra ord. Utrikesministern talar om global rättvisa. Men vad vill regeringen egentligen? Enligt min mening är vi ansvariga för att genomföra det som vi begär av andra länder. I dag har vi också hört Moderaterna positionera sig i NATO-debatten, vilket också Folkpartiet gör sedan länge. Helt okritiskt och helt utan nyanser säger man att det enbart är positivt med en NATO utvidgning. Man talar som om ett svenskt medlemskap vore ödesbestämt. Då undrar jag: Bär Göran Lennmarker skygglappar, eller ser vi exempel på det traditionsenliga moderata tunnelseendet? Är ett medlemskap i NATO ett mål eller ett medel för förespråkarna, oavsett vilken tidsrymd man diskuterar? Ingen vill förklara varför NATO borde utvidgas eller hur ett svenskt medlemskap skulle bidra till freden i vår omvärld. Jag saknar speciellt det globala perspektivet i den här debatten. Det låter som om det inte finns något alternativ. Så får det naturligtvis inte vara. Så kan vi inte föra en diskussion. Vi måste arbeta för att undergräva betydelsen av militära allianser - som stjäl resurser som kan användas när det gäller de reella hot som vi står inför - och bedriva ett aktivt nedrustningsarbete och genomföra fredsbyggande insatser. Det är Miljöpartiets mening. Fru talman! Jag vill koncentrera mig på tre områden i dag: kärnvapen, NATO och upprustning i Europa samt EU:s fredsfrämjande kapacitet och FN Det finns en sak som jag tycker är väldigt intressant att utveckla av det som utrikesministern sade i sin deklaration. Det gäller det som hon sade om en avveckling av kärnvapen i Europa: Det går inte att bygga en hållbar säkerhetsordning och varaktig fred med massförstörelsevapen. Vitryssland och Ukraina har föreslagit en kärnvapenfri zon i centrala Östeuropa. Nyligen kom nyheten att NATO avvisar detta förslag. Förslaget har mottagits med tystnad. Man har inte fått någon positiv respons från omvärlden, inte ens från Sverige. Jag vet att den svenska policyn har varit att vi har stött etablerandet av kärnvapenfria zoner varhelst alla stater som har berörts och som har intressen i regionen har varit överens. Det tycker jag är en väldigt passiv inställning. Var utrikesdeklarationen bara en läpparnas bekännelse på det här området? Man borde i stället uppmuntra NATO och Ryssland att lyssna på det här förslaget. Men man har uppenbarligen valt att tiga. Hur ser regeringen på NATO:s avvisande av den här kärnvapenfria zonen? Detta måste för allt i världen säga någonting om, och slå hål på talet om, det nya NATO som alliansivrarna ständigt pratar om. NATO är inte nytt. NATO bygger på försvarsgarantier och kärnvapenavskräckning. Fru talman! Jag skall gå vidare i debatten. Jag är också intresserad av Sveriges utrikespolitiska mål: nedrustning. Det målet har jag aldrig hört något parti ifrågasätta i kammaren. Kan regeringen acceptera att Europa börjar upprusta igen för att NATO skall kunna utvidgas? Om man inte kan det undrar jag om det inte kan ligga till grund för en rakare hållning från Sveriges sida. Det har vi önskat oss från olika partier utifrån olika utgångspunkter. I en rapport gjord på begäran av den amerikanska kongressen skisseras olika alternativ för hur vicegradsstaterna skall försvaras om de är medlemmar i NATO. Samtliga alternativ innebär ökade militärutgifter. Det spänner över kostnader mellan 61 och 125 miljarder dollar under en 15-årsperiod. Även det billigaste av dessa förslag förutsätter att vicegradsstaterna höjer sina egna militärutgifter med ca 60 %. Hur ser utrikesministern på den aspekten av NATO utvidgningen? Utrikesministern sade tidigare att Sverige i EU vill utveckla EU:s förmåga till konflikthantering. Vi känner alla till det finsk-svenska förslag som är framlagt om att EU skall ges militära muskler för att man skall kunna genomföra fredsbevarande verksamhet. Är utrikesministern beredd att i EU driva att man i fördraget klart och tydligt skall skriva in att insatser alltid skall vila på FN-mandat? Om utrikesministern ursäktar kommer jag nu att föregripa henne litet grand. Jag gissar att svaret blir att det inte behövs, eftersom det är så självklart att ett svenskt deltagande inte skulle kunna komma i fråga om det inte vilar på FN-mandat. Om svaret skulle bli sådant undrar jag varför man inte arbetar för att det skall skrivas in i fördraget. Då kan den svenska hållningen delas och eventuellt följas av alla EU-länder. Man måste i alla fall sträva mot det mål som man säger sig förespråka. Slutligen, fru talman, vill jag ta upp det som utrikesministern sade sist i regeringsdeklarationen. Hon sade att svensk utrikes och säkerhetspolitik skall bidra till fred genom att komma till rätta med konflikters bakomliggande orsaker. Utrikesministern räknade bl.a. upp miljöhot och bristande framtidstro. Vi som är församlade här i kammaren vet att riksdagen har slagit fast att säkerhetspolitik innefattar mer än militära hot. Vi står inför andra reella icke-militära hot. I stället för alla de inköp av militära material som görs i Sverige och på andra ställen måste satsningar göras för att motverka konflikthärdar. Det gäller t.ex. de som utrikesministern räknade upp, och jag vill lägga till den globala vattenbristen, sociala och ekonomiska klyftor inom länderna och inte minst det globala perspektivet mellan nord och syd. När det gäller den bristande framtidstron vill jag avsluta med vad jag sade i början av mitt anförande. Bristande framtidstro kan underbyggas av ord som inte har någon mening eller av ord som man inte ser någon praktisk effekt av. Vad ger det för signaler till de personer som finns utanför detta hus? Målet för utrikespolitiken är nedrustning. Samtidigt får vi ständigt höra från socialdemokrater i kammaren att den svenska besparingen på vårt eget försvar absolut inte skall ses som en nedrustning. Nej, den besparingen är i stort sett gjord för att försvaret skall göras mer effektivt och slagkraftigt. I det sammanhanget vill jag återigen vända mig till moderaterna: Står ni bakom det internationella målet om nedrustning? I så fall undrar jag vad moderaterna tar för ansvar för det målet. Vad menar regeringen med global ekonomisk utjämning? Jag är mycket intresserad av att höra utrikesministern berätta när den handlingsplan där vi ser att regeringen konkret menar allvar med vad man säger om global ekonomisk utjämning kommer att läggas på riksdagens bord.

Fru talman! Den uppfattningen delar jag. Jag är dessutom övertygad om att en EU-utvidgning och en NATO-utvidgning som gör att Europas demokratier framöver kommer att ingå i samma strukturer också kommer att innebära att den militära rustningsnivån kommer att sänkas rejält i Europa. Då skapar vi nämligen förutsättningar för fred, säkerhet och samarbete. Folkpartiet har, i den debatt som pågått de senaste två åren, aldrig förespråkat ett svenskt NATO medlemskap. Vi har förespråkat att Sverige aktivt skall medverka till att understödja en utveckling i riktning mot strukturer, även militära, som skapar en gemensam säkerhetsorganisation för Europa. Då ställs frågan i debatten, av politiska motståndare och av journalister, om Folkpartiet kan tänka sig att Sverige är med i en sådan. Det vore ju märkligt om man svarade nej på den frågan. Målet för vårt agerande har aldrig varit svenskt medlemskap i NATO utan att medverka till att NATO, som i dag är det militära huvudspåret när det gäller att skapa en framtida gemensam säkerhetsstruktur i Europa, också blir denna gemensamma säkerhetsstruktur. Sedan får vi ta ställning till om Sverige skall vara med i denna eller ej. Annika Nordgren frågar också hur man skall se detta i ett globalt perspektiv. Såväl hon som övriga här i kammaren vet att det inte finns något parti i Sveriges riksdag som under Bosnienkonflikten mer envetet än Folkpartiet krävde att även Sverige skulle agera för att FN tog ansvaret. Så blev inte fallet, och då står vi där med de europeiska lösningarna när det gäller de europeiska problemen. Det är inför den verklighetsanalysen som vi konstaterar att NATO är huvudspåret. Som Annika Nordgren vet är det en insikt som delas av alltfler av hennes partivänner i exempelvis Tyskland.